Herr talman! Jag måste återigen ta upp frågan om inflationsskyddet. Nils Hörberg gjorde en ganska lång utläggning om detta. Han menar att detta inte medför några orättvisor. Man kan naturligtvis lägga upp detta resonemang hur man vill, men jag tycker att det är ganska väsentligt att få sakerna belysta. I förra årets debatt om de inflationsskyddade skatteskalorna sade budgetminister Mundebo att det hela var fördelningspolitiskt neutralt. Delar Nils Hörberg denna uppfattning eller har budgetminister Mundebo fel? När det sedan gäller att få in pengar för att kompensera kostnaderna för inflationsskyddet har man ju från folkpartiets sida i ett tidigare skede valt att höja momsen. Man har valt att på flera andra sätt försöka överföra skatternas tyngdpunkt från de inflationsskyddade skatteskalorna till de vanliga människorna, en åtgärd som underlättar för höginkomsttagarna.

Samma sak gäller bolagsskatten. År 1950 utgjorde de 10,6 96 av statsskatteintäkterna, 1977 endast 1,1 96. Folkpartiet och de övriga partierna i den tidigare borgerliga regeringen har däremot varit med om att medverka till en höjning av momsen. Efter att från 1976-1977 utgöra 22 96 av statsinkomsterna beräknas den under innevarande budgetår ligga på ungefär 30 96. Detta är en överflyttning av skattetrycket till människor som har det svårast. Man har underlättat för bolag, för arv, gåvor och förmögenheter. Man har lättat skattebördan för höginkomsttagarna med indexreglering och man är med och höjer momsen. Man överflyttar bördorna till dem med små inkomster, bl.a. därför att kommunerna tvingas höja kommunalskatterna på grund av dåligt statligt understöd.
Jag skulle vilja ställa ett par frågor till herr Hörberg. Bestrider herr Hörberg mitt påstående att en höginkomsttagare har det betydligt lättare att kompensera sig för inflationens verkningar än en låginkomsttagare har, som måste köpa upp varje krona till dagligvaror för livets nödtorft? Bestrider herr Hörberg vad jag sade i mitt inlägg, att de pengar höginkomsttagare inte behöver köpa upp kan på ett eller annat sätt värdesäkras? Om herr Hörberg bestrider detta förstår jag honom, men om han inte bestrider det, slår alltså indexregleringen orättvist. Jag påstår att indexregleringen gynnar inflationen just genom att kampen mot densamma upphör, om man inte lider av dess verkningar. Hur herr Hörberg kan tolka detta på det sätt som han gör förstår jag inte. Jag menar att varje ytterligare område som är indexreglerat gör att kampen mot inflationen avmattas. Jag hade ytterligare fyra punkter, men jag bryr mig inte om att ta upp dem nu, förutom den viktigaste: Bestrider Nils Hörberg att en inkomsttagare som till livets nödtorft inte behöver köpa upp mer än hälften av sin inkomst kan kompensera sig två gånger med detta inkomstskattesystem? Varför kan man då inte göra om skatteskalan varje år i stället för att just ha den indexreglerad?
Herr talman! Till Tommy Franzén vill jag säga att inflationsskyddet är lika fördelningspolitiskt neutralt som om vi hade kunnat stoppa inflationen. Men skulle Tommy Franzén då tycka att det blev en väldig skatteorättvisa? Om han hade varit konsekvent i sitt resonemang skulle han alltså ha hävdat att stoppad inflation skulle innebära en skatteorättvisa, men det kan han väl ändå inte mena? Erik Wärnberg frågade om jag bestrider att de högre inkomsttagarna har lättare att kompensera sig för inflationens verkningar än låginkomsttagarna. Det vill jag inte bestrida. Det har han rätt i, men det har ingenting med inflationsskyddet av skatteskalan att göra. Inflationsskyddet i skatteskalan ger bara den följden att alla inkomsttagare behåller samma relativa beskattning som riksdagen har beslutat. Om Erik Wärnberg t.ex. har en inkomst som är 150 96 av den jag har, behåller vi denna relation om vi båda två får en löneförhöjning som motsvarar inflationen. Om skatteskalan inflationsskyddas, har hans netto alltså även efter denna inflationspåverkan förblivit detsamma relativt sett, nämligen 150 96 av min inkomst. Jag kan således inte anse att detta har någonting att göra med möjligheten att kompensera sig. Sedan sade Erik Wärnberg att kampen mot inflationen skulle upphöra, om man i samhällets ekonomiska beslut alltmer införde inflationsskydd. Jag kan inte tänka mig detta. Vi har i alla partier som ett primärt mål att bekämpa inflationen, som är vår tids största onda. Jag kan därför inte tänka mig att det finns någon ekonomieller budgetminister som skulle vilja avbryta den kampen bara därför att det finns inflationsskydd på vissa områden.
Herr talman! Jag skulle vilja att Nils Hörberg verkligen förklarade sig här nu. Om man ser på effekterna av inflationsskyddet och som exempel tar en normalinkomsttagare som har 50000 kr. i årsinkomst, med den takt i inflationen som har förevarit under det här året — och som då ligger till grund för den skattelättnad som inflationsskyddet nu har fört med sig — innebär det 498 kr. i skattelättnad. För den som har 200 000 kr. i årsinkomst innebär det däremot en skattelättnad av 2 740 kr. på ett år. Vi kan tänka oss ett annat tillvägagångssätt för att få fördelningspolitisk neutralitet för att kompensera de 498 kronorna med en löneökning och med gällande ungefärliga skatteregler. Det skulle innebära att 50 000-kronorsinkomsttagaren i stället skulle få en löneökning motsvarande ungefär 75 kr. i månaden. Det är vad skattelättnaden innebär där. Men för 200 000 kronorsinkomsttagaren blir det med samma skatteregler en månadsinkomst av brutto 2 500 kr. Jag tycker inte att detta är fördelningspolitiskt neutralt. Folkpartiet och de andra borgerliga partierna tycker tydligen det.
Herr talman! Bara ett par konstateranden. Nils Hörberg menar att det går rätt bra för en höginkomsttagare att inflationssäkra den del av sin inkomst som inte går åt till livets nödtorft, men han är samtidigt beredd att ge honom ytterligare ett inflationsskydd i skatteskalan. Det betyder dubbelt inflationsskydd för en höginkomsttagare.
Herr talman! Vi kan ta ett mer belysande exempel än de båda som Erik Wärnberg och Tommy Franzén har tagit upp,t.ex. två ATP-pensionärer som har olika pensioner. Den ene kan för enkelhetens skull ha 150 26 av den andres. Inflationen höjer då med vissa enheter pensionen med hänsyn till de regler som vi har för basbeloppet. Då får mottagaren av den högre pensionen en kontant sett större pensionsökning än mottagaren av den lägre pensionen. Om vi har inflationsskydd i skattesystemet, som är anpassat efter samma regler, följer skattetabellen precis de höjningar som inflationen har ökat pensionen med. Resultatet blir alltså att relationen mellan de båda pensionärernas nettopensioner efter pensionshöjning och skatteförändring är exakt densamma. Detta tycker jag är ett bevis för att inflationsskydd i båda dessa system ger ett fördelningspolitiskt neutralt utslag. Jag tycker alltså att inflationsskyddet är en rättvis åtgärd, och jag kan inte förstå varför man inte kan införa inflationsskydd i skattesystemet när vi redan har det i t.ex. ATP. I båda fallen är det rättvist med inflationsskydd.

Herr talman! Såväl den folkpartistiska indexreglerade skatteskalan som det socialdemokratiska förslaget kommer för vanliga inkomsttagare, de som i dag har mellan 40 000 och 60 000 i inkomst, att ge väldigt litet i kronstycken. Förslagen skiljer sig åt i det avseendet att indexregleringen naturligtvis klart gynnar höginkomsttagarna i vårt land. Skattetryck, skattens storlek och formerna för skattens uttag blir allt vanligare diskussionsämnen, såväl i press som i arbetarbodar och hem i vårt land. Att så sker är inte särskilt förvånansvärt. Vårt land har som bekant världens högsta skattetryck. Över hälften av de värden som skapas i produktionen av varor och tjänster i det här landet går till skatt. För 1977 beräknas att 53 26 av bruttonationalprodukten har gått till skatter. Skattetryckets ökning har varit mycket snabb under efterkrigstiden. Under perioden 1946-1977 ökade bruttonationalprodukten i landet 15,1 gånger. Summan av samtliga skatter har under samma period ökat inte mindre än 51 gånger. De för vanliga löntagare tunga kommunalskatterna har under perioden ökat inte mindre än 100 gånger. Den privata konsumtionens andel av bruttonationalprodukten har sjunkit från 64,4 96, som den var 1946, till 53,7 96 år 1977. Den totala summan för den privata konsumtionen har givetvis ökat, men icke i samma takt som bruttonationalprodukten. Denna utveckling, att den privata konsumtionens andel av bruttonationalprodukten minskat, är naturligtvis inte helt negativ eller något som man helt och odelat kan kritisera. Denna minskning betyder naturligtvis att samhället har övertagit kostnader för nödvändig samhällelig service som tidigare var förbehållen människor med god ekonomi. Men också kostnader för en svällande byråkrati, för en av världens högsta militärkostnader per invånare räknat och kostnader för hela raden av bidrag och subventioner till storföretagen. Resultatet har blivit att vårt skattetryck är hårdast i hela världen. Om man tittar litet grand på hur detta skattetryck fördelas i samhället, blir det än klarare varför protesterna mot skattepolitiken blir allt högre från de breda folklagren. Samtidigt som vi har världens högsta skattetryck kan vi konstatera att vi har världens lägsta företagsbeskattning. Om man studerar utvecklingen av landets skattestruktur från 1950 till 1977 finner man följande mycket klara tendenser. Progressiviteten i skattesystemet har minskat. Den proportionella karaktären, bl.a. kommunalskatter, dominerar i allt större utsträckning. Den regressiva delen, som slår hårdast på de låga inkomsterna, har vuxit mycket snabbt sedan 1960 —-inte minst genom mervärdeskattens ökade andel av samhällets skatteinkomster. 1960 utgjorde mervärdeskatten 5,2 96 av samhällets skatteinkomster mot att den 1977 utgjorde 13,2 96. Bolagsskattens andel har sedan 1950 minskat från 13,8 96 av samhällets inkomster till att i dag utgöra 2,9 96. Den statliga inkomstskattens andel har minskat från 1950, då den utgjorde 22,9 96 av samhällets intäkter, till att i dag utgöra 16 96. Både arvoch förmögenhetsskattens andel av samhällets inkomster har naturligtvis samtidigt minskat — från 2,7 96 till 0,6 96. Vem är det som bär den kommunala skattebördan? Jag skulle kunna svara på den frågan med ett exempel från min egen hemstad, som genom åren har utgjort ett industriellt centrum i det här landet med stora och dominerande industrier. Även om man nu som bäst är i färd med att avveckla desamma är det ändå den bilden som kännetecknat Göteborg från 1950 och fram till i dag. Hur stor del av kommunens börda har burits av de stora företagen SKF, Volvo, Eriksberg, Lindholmen, Rosengren m.fl.? Den som tror att dessa företag har burit den största delen av den kommunala utdebiteringen i Göteborg tror fel. 95 96 av kommunens inkomster kom under 1977 från dem som man kallar fysiska personer, dvs. människor som har arbetat ihop sina pengar, medan 5 9 av kommunens inkomster kom från de stora företagen. Detta är inte något udda exempel. Det skiljer sig inte från den bild som gäller för landets kommuner i övrigt, men det är ett bland många exempel som måste innebära ett förkrossande argument för nödvändigheten av att hela vårt skattesystem byts ut. Om inte åtgärder vidtas kommer vi i slutet på 1980-talet att ha ett kommunalt skatteuttag på ca 40 kr. per intjänad hundralapp. Behovet av ökade resurser i landets kommuner är nämligen otroligt stort. Eftersläpningar på en rad områden kan icke längre tillåtas. Den borgerliga regeringens åtstramning på den kommunala sektorn har endast inneburit att problemen har skjutits på framtiden. Den typen av åtstramning drabbar alltid de sämst ställda i samhället. Det är alltid de som har de lägsta inkomsterna som får lida, när den samhälleliga servicen blir sämre. Jag sade tidigare att vi med nuvarande utveckling mot slutet av 1980-talet måste räkna med en kommunal utdebitering på ca 40 kr. per intjänad hundralapp. I 1975 års kommunalekonomiska utredning räknar man med en planerad ökning av den totala kommunala konsumtionen på 3,9 26 per år. En kommunal konsumtionstillväxt med 3,9 96 kräver en kommunal utdebitering som ökas med 1:25 kr. å 150 kr. per år. Enligt den kommunalekonomiska utredningen måste då också den kommunala konsumtionsökningen finansieras uteslutande genom ett ökat skatteuttag. Enligt utredningen kan inte avgiftshöjningar ge några betydande tillskott. 1977 års kapitalmarknadsutredning fastslår att kommunerna i framtiden inte kan påräkna någon växande andel av kreditmarknaden för lån. Samtidigt vet vi att någon större möjlighet till underbalansering av budgeten inte finns för landets kommuner. Kvar står alltså två alternativ inom vårt nuvarande skattesystem. Det ena betyder ökade statliga transfereringar. Det andra betyder ökade kommunala utdebiteringar. Ökade statliga insatser finns inte med i regeringens långtidsplanering. Kvar står alltså bara ett alternativ, nämligen ökade kommunalskatter. Statens behov av tillskott kommer inte heller att minska under de närmaste åren. Låt mig bara peka på de svällande utlandsskulderna, mellan 40 och 50 miljarder per år. Räntekostnaderna stiger med ca 25 96 per år, vilket leder till att statens utgifter för räntor kommer att vara den tredje största posten efter den sociala sektorn och utbildningssektorn inom endast några år. Detta är bakgrunden till att arbetarpartiet kommunisterna i flera motioner har föreslagit övergång till en helt ny skattepolitik, som innebär att vi avvecklar vår nuvarande inkomstoch konsumtionsskatt och skapar en skatt som baseras på produktionen. Vi har i detta syfte föreslagit en rad åtgärder, som inte löser den nuvarande situationen men som är en övergång mot ett nytt skattesystem. Vi har i det avseendet fått stöd av stora fackliga organisationer. Vi har även fått stöd i vår uppfattning av det socialdemokratiska ungdomsförbundet, som också talar för en övergång till produktionsskatt. Det är med den inriktningen som bakgrund man skall se vårt förslag om att mervärdeskatten helt och hållet slopas. Vi lägger fram det förslaget också därför att mervärdeskatten självfallet slår hårdast mot inkomsttagare med små och medelstora inkomster. Det har inneburit att konsumtionen i det egna landet har sjunkit. Därmed har också den hemmamarknadsbaserade produktionen sjunkit, vilket har medfört att arbetslösheten har ökat. Mervärdeskattens prishöjande effekt på dagligvaror har arbetarfamiljerna mycket hårt fått känna på. Att motivera denna skatteform med de subventioner som ges till vissa typer av livsmedel är att medvetet vara oärlig. Statens subventioner betalas av skattemedel, som tas in på de orättvisa grunder som jag har försökt skissera — alltså får även subventionerna betalas i första hand av lågoch medelinkomsttagarna. Det är också bekant att mervärdeskatten ger fyra gånger så mycket tillbaka till staten som subventionerna på baslivsmedel kostar staten.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
Herr talman! Låt mig kalla honom Sören Elmblad. Han är överpostiljon och bor i Norrland. Sedan 1970 har han fört en noggrann kassabok över familjens utgifter. Om tiden med borgerlig majoritet här i riksdagen berättar han: ”Från september 1976 och månaderna framöver uppgick familjens matutgifter till mellan 1 300 och 1 500 kronor i månaden, om vi räknar in tvättmedel och snus. Men under de här två åren har matkontot oavbrutet ökat och är nu uppe i mellan 2 300 och 2 500 kronor per månad. Bara matkostnaderna har ökat med tusenlappen. Ovanpå det kommer hyreshöjningarna på sammanlagt 200 kronor per månad. Och sen alla andra prishöjningar på kläder och annat med minst 25 procent på två år. Sammantaget har det här ökat hushållsutgifterna med 1 500 kronor per månad. Som kompensation för prisstegringarna har nettoinkomsten efter skatt för min fru och mig ökat med 988 kronor. Man behöver inte vara någon professor Einstein för att räkna ut att det här leder till ruinens brant om det får fortsätta.” På två år har således familjen Elmblads levnadsstandard minskat med drygt 6 000 kr. Det är, som Sören Elmblad säger, vad Bohmans svångrem kostat honom. Nu var det ju dess värre inte bara Bohman som drog i Sören Elmblads svångrem; det var centerpartister och folkpartister där och drog också. I sanningens namn måste jag tillägga att det inte bara är med de borgerliga Sören Elmblad är missnöjd. Han tycker att vi socialdemokrater inte sagt ifrån tillräckligt. Kanske har han rätt. Kanske har vi låtit vår strävan att ständigt lägga fram konkreta förslag få inkräkta på vår uppgift att föra fram de stora löntagargruppernas berättigade kritik mot en orättfärdig borgerlig politik. Ty det är i dag ett odiskutabelt resultat av den borgerliga ekonomiska politiken att de stora löntagargruppernas levnadsstandard har minskat kraftigt. Det går inte att ange något exakt tal för storleken på dessa minskningar. Men genomsnittet för många barnfamiljer torde ligga någonstans omkring 10 96. Är då inte detta en nödvändig följd av den ekonomiska krisen, av att produktionen i vårt land har tillåtits minska, att den svenska ekonomin har gått kräftgång? Detta var egentligen vad de borgerliga försvararna av en misslyckad ekonomisk politik alltid säger. Vi har från socialdemokratins sida många gånger uttryckt förståelse för de svårigheter som följer av den ekonomiska krisen. Men vi har samtidigt sagt att denna ekonomiska tillbakagång, som vi aldrig upplevt maken till under socialdemokratins regeringstid, inte var nödvändig, inte var ofrånkomlig. Den hade i varje fall kunnat mildras påtagligt genom en målmedveten och samlad politik. Vi var villiga att medverka till detta. Vi har lagt ned ett hårt och konstruktivt arbete för att kunna få fart på Sverige. Men vi har här i riksdagen fått tala inför självtillräcklighetens döva öron. Aldrig har blockpolitiken firat sådana triumfer som under de senaste två åren. Och priset blev högt. Det kan direkt avläsas i Sören Elmblads kassabok. Det räcker emellertid inte att hänvisa till en dålig ekonomisk utveckling som förklaring till den kraftigt minskade levnadsstandarden för stora grupper av löntagare och barnfamiljer. Vår samlade produktion har sedan regeringsskiftet minskat med 2 26. Den vanlige löntagarens levnadsstandard har minskat med mycket mer än 2 96. Därmed är också sagt att det är löntagare och barnfamiljer i de vanliga inkomstlägena som fått betala det högsta priset för den borgerliga ekonomiska tillbakagången. Det är dessa grupper som hårdast fått märka den borgerliga svångremmen. Nästa fråga som människorna naturligen ställer blir då: Vartill har de resurser använts som löntagarna tvingats avstå ifrån? Har de använts till att minska budgetunderskottet och förbättra statsfinanserna för att därmed lägga en stabil ekonomisk grund för framtiden? Nej, budgetunderskottet har rusat i höjden som aldrig förr. Räntan på statsskulden är den snabbast stigande kostnadsposten i den statliga budgeten. Detta innebär inte bara påfrestningar för budgeten. Det innebär att vi sitter på en laddad inflationsbomb som, om den exploderar, kan få förödande konsekvenser för priser och levnadsstandard. Och då kommer de sämre ställda att drabbas hårdast igen. Har pengarna använts till att betala tillbaka utlandslånen? Under den borgerliga regeringens tid har utlandslånen ökat med 30 miljarder kronor. Har de då använts till att öka investeringarna för att därmed skapa bättre möjligheter för att trygga framtidens arbeten och bostäder? Nej, industriinvesteringarna har minskat med ca 30 96, och bostadsbyggandet har legat alltför lågt. I det läget måste väldigt många människor fråga sig: Vad har egentligen hänt med de pengar som vi har mistat? En mycket viktig del av svaret på den frågan finns i den fördelningspolitik som de borgerliga partierna ställt sig bakom och drivit igenom. Det har varit en politik som fördelat stora ekonomiska värden från de stora grupperna av löntagare och barnfamiljer till grupper som i regel varit bättre ställda ekonomiskt sett. Jag har tidigare vid flera tillfällen också här i riksdagen redovisat hur en rad olika borgerliga åtgärder tillsammans lett till detta resultat. Viktiga inslag har varit den onödiga inflationen, den stora och allmänna avgiftssänkningen till företagen, de särskilda förmånerna till vissa grupper och skattepolitikens utformning. De tre borgerliga partierna har ett gemensamt ansvar för de åtgärder som under den borgerliga trepartiregeringens tid ökade de eko nomiska klyftorna i vårt land. När det samhällsekonomiska läget motiverade stimulansåtgärder, borde det mot denna bakgrund ha varit naturligt att ge dessa stimulanser en fördelningsprofil. De skulle kunna mildra de försämringar av levnadsvillkoren som löntagarna och framför allt de sämre ställda drabbats av. Detta var också inriktningen på det sjupunktsprogram för att sätta fart på Sverige som vi socialdemokrater lade fram i våras och som den borgerliga majoriteten oklokt nog avslog. Många tiotusental onödigt arbetslösa fick betala den nästan perversa finanspolitik som innebar att man gick emot stimulansåtgärder i våras men nu sätter in dem när vi i alla fall kan skönja en konjunkturuppgång. Den har betalats av arbetslösa ungdomar men även genom att människor fått sänkt standard. Så småningom insåg även den borgerliga majoriteten att stimulanser var nödvändiga för att motverka arbetslösheten. I detta perspektiv var det med vissa förhoppningar som vi socialdemokrater såg hur den borgerliga trepartiregeringen bröt samman och ersattes av en liten borgerlig enpartiregering. Den förhoppningen knöts kanske inte så mycket till regeringspartiet. Folkpartiet har ju inte någonsin gått i bräschen för en ekonomisk utjämning i vårt land — i varje fall inte sedan slutet av förra seklet. Ändå kände vi en stor besvikelse, när vi tog del av det skatteförslag som folkpartiregeringen lade fram och som bara i fråga om nyanser skilde sig från det som kom att bli moderaternas partimotion. I ett läge, då vi fått uppleva en kraftig standardsänkning för både arbetare och tjänstemän och då vi fått uppleva ökade ekonomiska klyftor i vårt land, lade folkpartiregeringen fram ett förslag som ytterligare skulle öka dessa ekonomiska klyftor. Något större var våra förhoppningar när det gällde centern. Det kanske skulle bli möjligt att tillsammans med centern skapa en majoritet för ett mer rättvist skatteförslag än det som regeringen framlagt. 1978 års centerstämma hade ändå uttalat att jämlikhet är ett av målen för skattesystemet. Centerledaren hade understrukit att centern ville lägga större vikt vid en sänkning av kommunalskatten, och Nils Åsling hade i valrörelsen t.o.m. lovat sänkta kommunalskatter om centern fick bestämma. Det finns rader av uttalanden från ledande centerpartister, som kräver en skattepolitik som gynnar lågoch mellaninkomsttagare och som hävdar att någonting måste göras åt kommunalskatterna och att ytterligare åtgärder behöver sättas in för att utjämna kommunalskatterna. Det är precis denna inriktning som det socialdemokratiska skatteförslaget har. Vi vill sänka kommunalskatten med 10 96 för de allra flesta inkomsttagare. Det innebär samtidigt en utjämning av kommunalskatterna och ett särskilt stöd till dem som bor i högskattekommuner. Det innebär en sänkning av marginalskatterna med ca 3 96. Vi har emellertid lagt största tyngden i skattesänkningen på lägre och medelstora inkomsttagare. Vi kräver en höjning av barnbidraget med 500 kr. Vi tar i vår skatteomläggning hänsyn till inflationens verkningar, men vi anser att vi gör detta på ett bättre och rättvisare sätt än den misslyckade indexregleringen, som ju inte håller vad den lovar. Tabellerna man ser om Nr 54 utebliven skattesänkning är ett sätt att lura folk, för de stämmer ju inte med Torsdagen den SGekligneten: 14 december 1978 Folkpartiet försöker ibland ge sken av att särskilt företräda tjänstemännen. När jag tyckte att regeringens skatteförslag var orättvist, beskyllde folkpartiets ledare mig för att anse sjuksköterskor och förskollärare, om jag minns rätt, vara lyxprissar. Nu kan vi konstatera att för den överväldigande majoriteten av tjänstemän, inkl. förskollärare och sjuksköterskor, är det socialdemokratiska förslaget till skatteomläggning mera gynnsamt. Det gäller naturligtvis alldeles särskilt barnfamiljerna, och för mer än 90 96 av landets förvärvsarbetande kvinnor är det socialdemokratiska förslaget bättre. Om inte alla tecken slår fel, kommer centerpartisterna här i kammaren i dag att rösta emot ett förslag med denna inriktning. De kommer i stället att stödja ett förslag som ökar klyftorna, som inte sänker kommunalskatten, som inte utjämnar mellan kommunerna, som ger mindre stöd åt barnfamiljerna. Jag beklagar detta. Det hade varit bättre för de folkgrupper som socialdemokraterna företräder och som centerpartisterna här i kammaren främst representerar, om vi i denna fråga kommit på samma sida. Då hade dagens omröstning betytt större rättvisa i det svenska samhället. Det gnager nog litet på samvetet här och var. I ett pressmeddelande som jag fick syn på säger Karin Söder att vi socialdemokrater säger nej till den ”kompromiss som centern erbjöd om barnbidragen”. Vad var nu det för erbjudande? Det har inte vi hört talas om. Men i samma pressmeddelande läser jag: ”Samtidigt måste man ställa sig undrande till den avvägning som folkpartiet gjort mellan skattesänkningar och förbättrat stöd till barnfamiljerna.” Detta var den 4 december. I dag kommer centern att rösta för den avvägningen av skatterna. Ni kommer att rösta mot vårt förslag att höja barnbidraget med 500 kr. Men säg då inte att ni vill värna om barnfamiljerna och om de lågavlönade! Säg i stället som sanningen är, att det är viktigare för er att värna resterna av ett borgerligt samarbete! De borgerliga partiernas agerande i skattefrågan de senaste veckorna innebär ett belysande återfall i gamla försyndelser. De tre borgerliga partierna går först ut med var sitt förslag. Ett är en proposition och de två andra är motioner. Moderaterna försöker fånga in höginkomsttagare, och centern talar för de lägre inkomsttagarna. Folkpartiet vill ha sänkta marginalskatter — centern motsätter sig detta. Vart och ett av de borgerliga partierna försöker fiska ut så mycket som möjligt i sina respektive vatten innan man till slut ändå åstadkommer ett magert majoritetsutlåtande i utskottet. Det är den gamla limsticketaktiken som spelas upp igen. Vackert är det inte. Uppbyggligt är det knappast heller. Men det är kanske lärorikt. Vi vet nu att den borgerliga riksdagsmajoriteten fullföljer den gamla trepartiregeringens orättvisa fördelningspolitik. Det blev ingen skillnad när moderaterna ställdes utanför regeringen. Det blev ingen skillnad när centern fick en friare ställning. Det blev lika orättvist som förut. Det blev ökade klyftor. 139 Det står vidare klart att de borgerliga partierna saknar kraft och förmåga att klara den för vår framtid så viktiga skattefrågan. I dag skall vi besluta om 1979 års skatteskalor. Det är det sista skattebeslutet som gäller denna valperiod. Nu säger man att de stora skattereformerna skall komma till våren och gälla nästa valperiod. Ibland antydst.o.m. — fast jag undrar om det verkligen kan vara sant —att förslagen skall läggas så sent, att riksdagen inte skall hinna ta ställning till dem under vårriksdagen, utan först efter 1979 års val. En del av er minns kanske hur det var före valet 1976. De borgerliga gick allihop ut och lovade krafttag på skatteområdet. Det skulle bli ett helt nytt skattesystem. Deras förenklade skattesystem skulle ha den underbara egenskapen att var och en av de olika grupper som man vände sig till skulle få lägre skatter utan att vi för den skull skulle pruta av på våra ambitioner på välfärdens område. Nu vet vi att av allt detta blev platt intet. Det blev för det första inga sänkta skatter. I själva verket har det samlade skattetrycket aldrig tidigare, så länge man haft statistik i alla fall, stigit så snabbt som under de två år de borgerliga partierna har haft regeringsmakten. Den s.k. skattekvoten har stigit från 50,1 96 1976 till 53,8 96 1978 av bruttonationalprodukten. Och då innebär ändå de väldiga underskotten i budgeten att man skjuter stora skattehöjningar framför sig. Det var naturligtvis inte detta de borgerliga väljarna förväntade sig av sina partiers regering efter den propaganda de hade drivit under valrörelsen. Nu vet vi för det andra, herr talman, att de borgerliga partierna visade sig oförmögna att skapa det nya skattesystem man lovade väljarna. I stället har orättvisorna ökat. Påhittighet har de borgerliga egentligen bara visat när det gällt att skapa ytterligare förmåner åt högre inkomsttagare. I stället för att lägga en fast grund för en stabil finansiering av välfärdssamhället har man underminerat statsfinanserna och därmed någonting väldigt väsentligt för vårt framtida välstånd och vår framtida trygghet. Det är egentligen ganska paradoxalt, herr talman. Från borgerligt håll kritiseras skatterna intensivt. Men det är inom arbetarrörelsen som det finns en konstruktiv debatt om hur vi skall kunna förena skatternas två viktiga uppgifter: att åstadkomma rättvisa och att finansiera vår gemensamma trygghet. Den socialdemokratiska partikongressen i höstas anvisade riktningen för den väg som arbetarrörelsen vill följa. Bakom partikongressens beslut låg en omfattande diskussion som engagerat tusentals människor runt om i landet. Till grund för besluten låg också de utförliga socialdemokratiska reservationerna i de tre skatteutredningar som slutförde sitt arbete under 1977. En självklar utgångspunkt när vi vill reformera skattesystemet är vår vilja att fortsätta en bred folklig reformpolitik. Behoven är fortfarande mycket betydande. Den beslutade utbyggnaden av barnomsorgen måste fullföljas, och man kan även förutse fortsatta utbyggnadsbehov efter det att den nu beslutade planperioden har gått till ända. Vår solidaritet med de äldre kräver även fortsatta kraftiga satsningar på långtidsvård och äldrevård. Vi befinner oss fortfarande i genomförandeskedet av ATP-reformen. De löften som vi givit till folkpensionärerna skall vi hålla. Det är de som nu är äldre som har skapat vårt svenska samhälle. De har all rätt att kräva sin del av ett produktionsresultat som de själva varit med om att bygga upp. De lättköpta lösningar av skattefrågan som en del borgerliga företrädare ställer i utsikt är egentligen inget annat än ett besked om att man inte ställer upp för ett solidariskt samhälle. En helt avgörande förutsättning för att de många människorna skall känna solidaritet med den gemensamma sektorn är att skatterna upplevs som rättvisa. Man kan inte vädja till denna solidaritet om man framför sina egna ögon dagligen konfronteras med orättvisor i skatteuttaget. Vi måste därför bygga skatteuttaget på principen att skatt skall utgå efter ekonomisk bärkraft. Genom att de borgerliga partierna inte velat ta de krafttag mot skattefusk som vi krävt här i riksdagen har denna utveckling inte hejdats. Det är ett hot mot solidariteten i framtidens Sverige. Den socialdemokratiska partikongressen lade fast riktlinjerna för vår strävan att reformera skattesystemet, utan att binda några som helst detaljer. Riktlinjerna kan kortfattat anges på följande sätt: Vi vill överföra en ökad andel av skatten från hushållens inkomster till produktionen. På så sätt kan vi minska den direkta skatten, därmed naturligtvis också marginalskatterna. Vi kan då även angripa kommunalskatterna och bygga ut den kommunala skatteutjämningen. Vi vill ta krafttag mot skattebrott och skattefiffel,bl.a. genom den av oss sedan länge efterlysta lagen mot skatteflykt. Beskattningen av orättvisa realisationsvinster och spekulationsvinster måste skärpas. Det kan tyckas, herr talman, att dagens debatt endast rör smärre skillnader mellan partierna, mellan socialdemokrater å ena sidan och de borgerliga partierna å den andra. Men de som litet föraktfullt talar om några kronor i skatteskillnader bör minnas att dessa kronor för mindre inkomsttagare och barnfamiljer kan vara nog så betydelsefulla. Men framför allt — det är det viktiga — ger skillnaderna betydelsefulla upplysningar om partiernas färdriktning. Klyftorna har ökat under den borgerliga trepartiregeringens tid, och de kommer tydligen att fortsätta att öka så länge vi har en borgerlig riksdagsmajoritet. Nyligen lade den s.k. långtidsutredningen fram sitt betänkande. De tankegångar och de värderingar som där förs fram torde spegla den borgerliga trepartiregeringens samhällssyn när det gäller grundläggande fördelningsfrågor. Jag noterar att såväl statsministern som budgetministern i den folkpartistiska regeringen gått väldigt långt i aktivt stöd åt de tankegångar som där läggs fram. Ett viktigt resultat av denna utredning har professor Bo Södersten formulerat på följande sätt: ”Utredningen satsar ensidigt på att höja vinsterna hos industrin.

En sådan utveckling, herr talman, är socialt orättfärdig. Den är dessutom enligt min bestämda uppfattning omöjlig att förverkliga i ett demokratiskt och utvecklat industrisamhälle med en stark och solidarisk fackföreningsrörelse. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera en utveckling av det här slaget, och fackföreningsrörelsen står inte att hejda härvidlag, om man inte vill gå utanför den fria demokratins råmärken. Detta kommer ofrånkomligen att öka den maktkoncentration i Sverige som Veckans Affärer i sitt senaste nummer beskriver på följande sätt: ”Maktkoncentrationen inom svenskt näringsliv fortsätter. I dag svarar Guldklubben, dvs de 25 viktigaste ägargrupperna i Sverige, för 40 procent av sysselsättningen inom näringslivet. När den statliga koncentrationsutredningen presenterade sina siffror för 1963 svarade Guldklubben för 30 procent av sysselsättningen.

Det är möjligen en guldålder för Guldklubben, men inte för de vanliga löntagarna. I stort sett var och en måste i grund och botten begripa att detta är omöjligt att genomföra. Och den fråga som då blir aktuell är just den fråga som socialdemokratin och de fackliga organisationerna nu ett stort antal år har arbetat med: Hur skall löntagarna få en rättfärdig del av vinster och inflytande över den kapitalbildning som är ett direkt resultat av löntagarnas egna insatser? Utan att utredarna själva eller deras uppdragsgivare dragit den slutsatsen blir detta dock den ofrånkomliga konsekvensen av långtidsutredningen: Vi behöver en kollektiv kapitalbildning via löntagarfonder för att trygga vårt lands ekonomiska utveckling och för att skapa rättvisa och stabilitet i det svenska samhället. I den meningen är långtidsutredningen en effektiv propagandaskrift. På detta och på många andra områden är det i dag ganska lätt att peka på två olika färdriktningar in i 1980-talets Sverige. Den ena färdriktningen är den som de borgerliga tyvärr nu har stakat ut under något mer än två år. Det är en färdriktning som leder till ökade klyftor och ökad koncentration av ekonomisk makt i de redan mäktigas händer. Det är en färdriktning som skapar stora risker för social oro och en söndervittrad samhällssolidaritet. Det är en färdriktning som enligt min mening kan skapa ett hårt och kallt samhälle med missunnsamhet och konkurrens människor emellan. Det är en färdriktning som undan för undan för oss bort från det folkhemsideal som varit och förblir avgörande för socialdemokratins och arbetarrörelsens färdriktning. Den socialdemokratiska politiken vill, herr talman, anvisa en annan färdriktning. Vi menar att klyftorna människor emellan måste minska och att den privata maktkoncentrationen måste brytas. Vi menar att människorna Nr 54 skall ha ett demokratiskt inflytande över sysselsättning och produktion.

Det är den färdriktningen vi socialdemokrater arbetar för. Det är det samhället vi vill skapa.

Herr talman! De olika bedömningar av Sveriges ekonomi på lång sikt som under senare tid gjorts har varit delvis motstridiga. Den nya långtidsutredningen är relativt optimistisk. Utredningen konstaterar att konkurrenskraften håller på att återvinnas, inflationen har pressats ner och produktionen är åter på väg uppåt. Detta ger enligt långtidsutredningen inte förutsättningar för någon ny ”guldålder”, men väl möjligheter att ilånga stycken återvinna den utvecklingstakt som vi hade före oljekrisen. För egen del vill jag gärna tillägga att om man skall nå den takten, så förutsätter det att flera optimistiska antaganden som man har gjort inom långtidsutredningen verkligen kan infrias. Bostongruppen, sekretariatet för framtidsstudier och industriverket å andra sidan är i sina rapporter delvis direkt pessimistiska. De har främst tagit fasta på de strukturella problemen: mistade konkurrensfördelar för våra gruvor, för skogen och för andra basnäringar, risker för störningar i den internationella handeln, de nya industriländernas framryckning, nödvändigheten av utjämning mellan rika och fattiga länder. Jag tror att man kan säga att båda dessa synsätt innehåller en betydande kärna av sanning. I det ena fallet har man lagt tonvikt vid konjunkturutvecklingen, under det att man i det andra fallet framför allt har pekat på våra strukturella problem. Numera är det väl egentligen bara socialdemokraterna som förnekar att trepartiregeringens politik har lagt en god grund för en hygglig tillväxt och en god grund för att vi återigen skall kunna kraftigt öka sysselsättningen och för en viss standardökning. Detta gäller så mycket mer som den internationella utvecklingen nu åter tycks ge oss bättre draghjälp än vad som varit fallet under de senaste årens djupa kris, då vi inte hade någon egentlig draghjälp utifrån. Det är emellertid viktigt att tillägga att problemen i stor utsträckning kvarstår. Det gäller för varven, gruvorna, stålindustrin, skogsindustrin osv. Där är det i många fall ofrånkomligt med en bantning. Där måste det till annan verksamhet i stället. Bedömarna kan sägas vara överens om att framgångarna inte kommer av sig själva. Det krävs omfattande omställningar och nyinvesteringar för att även mera begränsat optimistiska prognoser skall slå in. Till de grundläggande förutsättningarna hör också den svenska ekonomins 143 stora känslighet för utvecklingen i vår omvärld. Kommer den svenska kostnadsutvecklingen i otakt med den internationella utvecklingen, då vet vi vad som händer. Vi fick ju erfara det under några år på 1970-talet. Skulle det hända igen, då förlorar vi snabbt terräng i våra konkurrensansträngningar. Därför kommer kampen mot inflationen och frågan om hur framgångsrika vi blir i den kampen att bli avgörande för hur vi lyckas med den ekonomiska politiken i stort. Utträdet ur valutaormen har delvis bidragit till att minska känsligheten för utvecklingen i omvärlden. Tillskapandet av en egen korg av valutor fungerar bra. Det finns därför inte någon anledning för Sverige att söka anknytning till det europeiska valutasystemet. Det är mot denna bakgrund som dagens ekonomiska politik måste utformas. Det är skälet till att centern så bestämt har rest kravet att vi måste vara återhållsamma med att stimulera privat konsumtion just nu. Vi befinner oss i en konjunkturfas, där de expansiva krafterna delvis verkar av sig själva. Internationellt bedrivs en mer expansiv politik än tidigare. Västtyskland och de åtgärder man där sätter in har för oss den största betydelse. Tillsammans med det förbättrade kostnadsläget för svenskt näringsliv skapar det förutsättningar för en fortsatt gynnsam exportutveckling. Det har redan skett en klar omsvängning beträffande den privata konsumtionen inom landet. Jag tror också att alla bedömare är ense om att uppgången kommer att fortsätta in på 1979, utan att det vidtas några ytterligare åtgärder, vilket också framgår av konjunkturinstitutets genomgång. Att så sker beror på indexregleringen av skatteskalan som alltså hindrar automatiska skattehöjningar, vidare beror det på de begränsade kommunalskattehöjningar som möjliggjordes genom överenskommelsen mellan trepartiregeringen och kommunförbunden samt på tvåårsavtalet på arbetsmarknaden, som i sin tur ger lönejusteringar från årets början. Till detta kommer det tillskott till den privata köpkraften som höjningen av statsskatteavdraget innebär, liksom åtgärderna när det gäller pensionärernas beskattning och höjningarna av barnbidragen. Vi kan inte bortse från att de omfattande sysselsättningspolitiska insatserna också kommer att bidra till att ge den ekonomiska politiken en förhållandevis expansiv inriktning. Det är också fullt klart att åtgärder av den här typen måste fortsätta i stor omfattning och av allt att döma ganska långt in på 1979. Vid en konjunkturuppgång är det också rimligt att räkna med någon nedgång när det gäller sparkvoten. Enligt vår åsikt innebär ytterligare stimulansinsatser stora risker. Det stora budgetunderskottet medför i sig risk för en inflationsutveckling. n De offensiva satsningarna inom näringspolitik och lokaliseringspolitik kan komma att beskäras, därför att budgetunderskottet sätter sina gränser. Om vi disponerar så mycket av statsmedel för stimulansåtgärder för privat konsumtion att vi av hänsyn till budgetunderskottet inte vågar vidta de nödvändiga åtgärderna för en aktiv näringspolitik och regionalpolitik, är detta nästan det sämsta som kan hända alla medborgare i landet. En stark ökning av den privata konsumtionen under 1979 kan också under de följande åren komma att inkräkta på utbyggnadsmöjligheterna inom vårdsektorn. Jag tänker på barnomsorgen, åldringsvården och sjukvården. Det var och är med detta för ögonen som vi inte finner det vara klok politik att låna en dryg miljard ytterligare, varav en stor del utomlands, för att sänka skatterna just nu. Socialdemokraterna pekar ständigt på storleken av statsbudgetens underbalansering, bytesbalansens utveckling och på den skuldbörda som vi har varit tvingade att ta på oss för att klara krisårens problem. Trots att man också här i dag hela tiden pekat på de här omständigheterna, är man mest av alla beredd att just nu försämra statens finanser. Den ekvationen går rimligen inte ihop. För vår del valde vi att i utskotten arbeta för att minska påspädningen, och vi lyckades också halvera det av folkpartiregeringen föreslagna beloppet. Socialdemokraterna har ständigt anklagat trepartiregeringen dels för att inte ha fört en tillräckligt aktiv politik för att öka antalet arbeten, dels för att arbeta med ett för stort budgetunderskott, dels för att det inte blivit tillräcklig fart på hjulen. Men denna kritik är ju lika felaktig i dag som tidigare. Palme ställde frågan: Vartill har resurserna använts? Detta är uppenbart för de flesta, och det är uppenbart för Olof Palme också — även om han inte vill medge det här i kammaren. Resurserna har använts till massiva satsningar för att rädda sysselsättningen. Det har varit arbetsmarknadspolitiska åtgärder i en omfattning som aldrig tidigare, beredskapsarbeten, omskolning, utbildning, för att ge människorna de möjligheterna när den ordinarie sysselsättningen sviktat. Det har varit stödåtgärder direkt till drabbade företag för att medverka till att de skulle kunna överleva de påfrestningar som en djupgående internationell kris har lett till för dessa företag. Resurser har också använts för att återge näringslivet konkurrenskraft. Och det är numera — jag upprepar det — bara socialdemokraterna som bestrider att trepartiregeringens ekonomiska politik i verkligheten inneburit att man har börjat återhämta marknadsandelar, både på exportsidan och även här hemma i konkurrens med importen. Det är fullständigt självklart att om man inte hade fört denna mycket aktiva, medvetna och konsekventa politik så skulle situationen ute i vårt näringsliv ha varit avsevärt mycket sämre än i dag. Det är värt att notera att de alternativ som socialdemokraterna under de här åren anvisat har varit att öka pålagorna på näringslivet, öka löneskatterna. Men än har jag inte träffat någon socialdemokrat som varit i stånd att förklara hur detta skulle ha kunnat öka möjligheterna att anställa folk, öka möjligheterna att sälja produkter i konkurrens med andra, öka investeringsviljan ute i näringslivet. Olof Palme står här i kammaren och beklagar sig över att det inte gått att hitta några uppgörelser i utskottet nu heller. Får jag rent allmänt säga: Ingenting har hittills visats som säger att den socialdemokratiska politiken skulle ha blivit bättre därför att trepartiregeringen upplöstes. Och det, Olof Palme, är väl ett skäl till att sådana här uppgörelser inte har kunnat komma till stånd. Och det finns en skillnad här. Vi valde — när det inte fanns parlamentariska förutsättningar för att få igenom de yrkanden som vi hade och som jag fortfarande är övertygad om var de bästa — att gå in och ta dessa diskussioner och försöka hitta lösningar som skulle kunna innebära det näst bästa. Vi valde inte att ställa oss vid sidan av skeendet. Att socialdemokraterna har valt en annan metod är naturligtvis helt deras sak. Det finns fortfarande ett kapacitetsöverskott i näringslivet. Det finns ett produktionsutrymme som inte är ianspråktaget. Men vi måste ha med i beräkningen att sådana lediga produktionsutrymmen i stor utsträckning finns inom näringar som måste bantas. Därför är troligen nyinvesteringsbehovet större än vad vi vanligen föreställer oss. Dessa nödvändiga omställningar inom näringslivet ställer stora krav på yrkesmässig rörlighet. Men man löser inte problemen genom en ny flyttlasspolitik. De arbetstillfällen som går förlorade i gruvorna och stålindustrin måste ersättas med nya verksamheter. Och det råder väl ingen tvekan om att detta sker samhällsekonomiskt billigast på de orter där man står inför nedläggningar av äldre företag. Detta innebär att regionalpolitiken kommer att få något av en nyckelroll på det näringspolitiska området. Ett viktigt krav är att nödvändiga strukturomställningar sker i socialt acceptabla former. Det kommer att kräva stora insatser i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder under den tid som omställningen till alternativ produktion tar. Det blir fråga om sådana åtgärder t.ex. vid våra storvarv. Att som socialdemokraterna föreslagit införa en speciell anställningsgaranti vid varven — våra storvarv ligger nästan undantagslöst i regioner med ett mycket rikt differentierat näringsliv — motverkar rimligen den nödvändiga yrkesmässiga rörligheten i berörda orter och regioner. Det motverkar också de regionalpolitiska strävandena. En sådan anställningsgaranti vid våra storvarv måste kännas djupt orättvis för exempelvis dem som ställs utan arbete i malmfälten och på andra håll. Rätten till arbete måste gälla lika för alla. Herr talman! Med en medveten och konsekvent ekonomisk politik bör det finnas förutsättningar att vända den nedåtgående utvecklingen i fråga om industrisysselsättningen. Ökade vårdbehov och höjda anspråk inom andra områden av den offentliga sektorn kommer att innebära ökad sysselsättning också där. Bl. a. från den utgångspunkten måste regionala aspekter tillmätas ökad vikt vid utbyggnad av statens, landstingens och kommunernas verksamhet. Ibland förefaller det som om socialdemokraterna har tillägnat sig en delvis ny syn på de regionala frågorna. Innebär det också att man är beredd att medverka till en ökad decentralisering av den offentliga verksamheten? Herr talman! Förändringarna i åldersfördelningen måste också vägas in i de avvägningar som vi måste göra inför framtiden. Här är det inte fråga om annat än att löftena till pensionärerna skall hållas. Men man måste samtidigt göra klart för sig att det också innebär en klar inteckning i framtida produktions ökningar. Både när det gäller folkpensionen och ATP-pensionen har vi att Nr 54 räkna med att avdela mer från den löpande produktionens resultat än vad vi Torsdagen den göridag. Vi måste genomföra detta för att klara gjorda utfästelser. Därigenom 14 december 1978 inkräktar vi naturligtvis på det totala utrymmet i den framtida tillväxten. Vi vet också att svenska folkets ålderssammansättning kommer att leda till ökade krav på nya vårdresurser. Barnfamiljernas situation kommer likaledes att medföra ökade krav på statskassan. Det är en självklarhet att utrymmet för privat konsumtion för de yrkesverksamma åldrarna kommer att påverkas av dessa omständigheter. Detta leder oss fram till några viktiga slutsatser. Den solidaritetstanke som utgör grunden för våra åtaganden gentemot de gamla, de handikappade och de sjuka liksom mot barnfamiljerna får inte eftersättas. Samtidigt måste vi slå vakt om rätten till arbete för alla. Skall vi klara detta, måste vi föra en ekonomisk politik som ger konkurrenskraft på den internationella marknaden — den ekonomiska politik som trepartiregeringen lagt grunden för måste målmedvetet fortsättas. På så sätt kan vi efter hand ånyo till fullo utnyttja våra resurser, skapa ökad sysselsättning och en ökad produktion. Men —-jag upprepar det — vi får då inte vidta åtgärder som tenderar att dra i gång en priskarusell och som riskerar att öka inflationen. Det vore orätt att skapa förväntningar om att det skulle gå att sänka det totala skattetrycket. Både det statliga budgetunderskottet och kommunernas utbyggnadsbehov talar därvidlag ett annat språk. Det innebär att man i första hand måste lösa rättvisefrågorna inom ramen för ett oförändrat skattetryck. Detta fordrar, som vi i centern ser saken, ett samlat grepp på skatterna i anslutning till nästa avtalsrörelse. Tyngdpunkten måste därvid läggas på den kommunala skatteutjämningen — skillnaderna i kommunal utdebitering är orimliga och orättvisa — på vissa marginalskatteutjämningar och på förstärkning av stödet till barnfamiljerna. Olof Palme frågar i det sammanhanget varför vi inte hakar på förslaget om en skatterabatt. Alvar Andersson har tidigare utvecklat detta i kammaren, men låt mig ändå framhålla följande. Man gör ju med en sådan åtgärd ingenting åt de väsentliga skillnader i skatteunderlag per invånare i kommunerna som är det stora och det avgörande problemet när det gäller att utjämna de kommunala skatterna. Man rör över huvud taget inte vid detta problem om man beträder den väg som socialdemokraterna anvisar i denna motion.

Jag hoppas att man på den socialdemokratiska sidan skall vara beredd att bidra till genomförandet av den kommunalekonomiska utredningens förslag när vi skall ta itu med dessa frågor efter nyår. 147 Sammanfattningsvis vill jag säga, herr talman! Huvuduppgifterna på det ekonomiska området under de närmaste åren anser vi vara följande: Kampen mot inflationen, en politik som innebär arbete åt alla, en politik som innebär industriell satsning på framtiden, en politik som innebär regional balans, en politik som innebär balans i utrikesaffärerna och en politik som innebär utjämning av skatteorättvisorna inom ramen för ett oförändrat skattetryck. Om vi lägger upp politiken på det viset och arbetar med dessa mål för ögonen har vi garanterat den bästa utvecklingen för de många människorna i landet; då har vi garanterat den bästa utvecklingen för människor med de lägsta inkomsterna. Men alla uppgifter som vi står inför fordrar att vi i dag håller tillbaka konsumtionsanspråken och inte lockas att i en uppåtgående konjunktur låna pengar utomlands till skattesänkningar och nya reformer.

Herr talman! Till stora delar ägnade sig Thorbjörn Fälldin åt något slags retroaktiv propaganda för den kapsejsade trepartiregeringen — men det skall jag kanske inte öda tiden med att ta upp här. Sedan sade han, nästan uppriktigt: Skälet till att vi inte kunde träffa en uppgörelse med socialdemokraterna i utskotten var ju att de är socialdemokrater. Denna nästan fanatiska antisocialdemokratism får vi väl tåla, men han ger ju samtidigt en väldig hurring åt sitt partis andre vice ordförande Karin Söder, som i TT sade att hon hade velat träffa en kompromiss med oss om barnbidragen. Det är således hon som drabbas i första hand. Egentligen är det här synnerligen intressant, herr talman! Thorbjörn Fälldin var statsminister i den regering som förorsakade en kraftig försämring av levnadsstandarden för barnfamiljerna i Sverige. Som statsminister förnekade han länge att denna försämring av levnadsstandarden var ett faktum. Det tror ingen på längre, och han upprepar det inte längre. Som oppositionspolitiker försöker han nu framställa sitt parti som det parti som tänker allra mest på barnfamiljerna. Efter dagens beslut torde ingen tro på det heller, om ni röstar för er reservation. I själva verket har centerpartiet i dag satt sig i något av en ödessituation. Låt mig citera ur er egen motion till denna riksdag, en motion som ni lade fram den 23 november — för bara tre veckor sedan: ”Det är den kommunala utdebiteringen som också beträffande marginaleffekterna är mest betungande tämligen högt upp i inkomstlägena. I de lägsta inkomstlägena är kommunalskatten den helt avgörande.” —-—-- ”Satsar man dessutom, som centerpartiet förordar, på en kommunal skatteutjämning sänks marginalskatten mest i de kommuner där den är högst.” Och man slår fast: Låginkomsttagarna får ingen skattesänkning med regeringens förslag. Det gäller i så fall i precis lika hög grad den kompromiss som centerpartisterna nu har träffat med folkpartister och moderater. Allt detta säger centerpartiet i sin motion. Samma sak har man sagt vid väldigt många olika tillfällen, i stort sett varje gång en centerpartist har öppnat mun i skattefrågan. Ni säger att ni vill gynna låginkomsttagarna. Men ni säger nej till vårt förslag, som innebär en klar och välbehövlig skattesänkning för låginkomsttagare och de stora grupperna bland löntagare och jordbrukare. Varför har ni hamnat på fel sida, herr Fälldin? Ni säger att ni vill utjämna beskattningen mellan kommuner. Vårt förslag innebär just en sådan utjämning. I vanliga inkomstlägen innebär detta att den som bor it.ex. Lysekil eller i Botkyrka får en skattesänkning som är 400-500 kr. större än vad den som bor i Danderyd får. Detta motsätter sig centern. Detta vill de rösta emot. Varför har ni hamnat på fel sida, Thorbjörn Fälldin? Ni säger att ni vill sänka kommunalskatterna. Vi har lagt fram ett förslag som åstadkommer just detta — med 10 926. Det röstar centern emot. Varför har ni hamnat på fel sida, Thorbjörn Fälldin? Ni säger att ni tänker på barnfamiljerna. Vi har lagt fram ett förslag som innebär större höjningar av barnbidragen än vad folkpartiregeringen föreslog. Ni valde att, med ganska konstiga beskyllningar mot oss, ansluta er till regeringens för barnfamiljerna sämre förslag. Varför hamnar ni på fel sida igen, Thorbjörn Fälldin? Det är något av en ödessituation som ni har försatt er i. Ni har haft alla möjligheter att vara med och förverkliga en politik som stämmer med vad ni själva talat om och talat för. Ni väljer tydligen att stödja en politik som strider mot det som ni för fram på era banderoller. Sällan har skillnaden mellan ord och handling — och den skillnaden är ofta stor för centern — varit så stor som den kommer att vara i det ögonblick när ni röstar fram en orättvis skatteomläggning och röstar mot sänkta kommunalskatter, mot kommunal skatteutjämning och mot 500 kr. i höjda barnbidrag. Det är omöjligt, säger Thorbjörn Fälldin, att stödja socialdemokratiska förslag — inte kan vi ha med socialdemokraterna att skaffa. All right, jag kanske lever i en naiv illusion. Jag trodde att det var människorna det gällde, arbetarna, bönderna och de lägre inkomsttagarna i landet. Jag trodde att det i politiken gällde deras sociala villkor och att det var för att förbättra deras sociala villkor och trygghet som man deltog i den politiska strävan. Men Thorbjörn Fälldin har ju upplyst oss om att det tydligen är andra bevekelsegrunder i vissa lägen.

Herr talman! Om Olof Palme inte får utrymme för att polemisera mot eller kritisera mig för vad jag har sagt, tillåter han sig ogenerat att formulera om vad jag sade för att ha en möjlighet att angripa mig. Jag har kammaren till vittne på att jag inte har stått här i talarstolen och sagt att anledningen till att det inte blev en uppgörelse var att det var socialdemokrater vi hade att göra med. Vad jag uttryckligen sade var, att ingenting ännu har visat att den socialdemokratiska politiken har blivit bättre på grund av att trepartiregeringen upplöstes. Det är i varje fall med mitt betraktelsesätt en kolossal skillnad mellan de här två sakerna. Jag hoppas att Olof Palme nu har lyssnat på mig, så att han i nästa replik har klart för sig vad det var jag sade. När jag försökte redogöra för vad det var fråga om kunde jag hänvisa till alla de ekonomer av facket och andra som har granskat de åtgärder som vi har vidtagit för att få bukt med den mycket negativa utveckling som svenskt näringsliv hade. Det var ju en nedgång i industriproduktionen också före regeringsskiftet. Vi hade en kostnadsutveckling som gjorde att svenska produkter slogs ut. De svenska priserna var inte konkurrenskraftiga. Och det var ju effekterna härav — det är erkänt av alla — som ledde till att företag efter företag fick svårigheter att leva vidare. Det problemet måste då angripas i olika skeden. I det första skedet gällde det att vidta åtgärder för att säkra överlevnaden och gå in med direkta stödåtgärder i de drabbade företagen, där olyckan alltså redan hade skett, att satsa hårdare än tidigare på arbetsmarknadspolitiska åtgärder men att också medverka till att kostnader som företagen bar eliminerades, så att de den vägen fick möjlighet att konkurrera pådika villkor. Som ett exempel på dålig socialdemokratisk politik nämnde jag då att ni i detta skede talade för att man skulle öka pålagorna på näringslivet och kommunerna. Det, Olof Palme, var vad jag sade. Nu har jag upprepat det för att det inte skall vara möjligt att påstå att jag och andra kategoriskt skulle ta avstånd från förslag bara därför att de kommer från socialdemokraterna. Det är klart att vi granskar förslagen och ser efter om de innebär en klok politik, för det är naturligtvis förutsättningen för att vi skall kunna acceptera dem. Det är alldeles rätt att man har dåligt skatteunderlag och därför också högre utdebitering i t.ex. Lysekil och Botkyrka. Men Olof Palme kan väl ändå inte göra gällande att om vi använt statskassans medel för att ge rabatt på den faktiskt utgående kommunalskatten i de här båda kommunerna, så hade vi därmed gett dessa kommuner ökade resurser för att hantera sina problem. I den kommunalekonomiska utredningen har man blivit helt ense om att det är den problematiken man måste försöka lösa. Ingen har väl bestritt att en sådan här statlig rabatt på kommunalskatterna skulle kunna få effekt för den enskilda människan ett enstaka år och även år efter år, om rabatten finns kvar. Men vad man funnit vara viktigt är att vidta åtgärder som ändrar de felaktiga förutsättningarna. Det är anmärkningsvärt att den här tekniken, dvs. den modell som nu föreslås, har ingen socialdemokrat anmält i någon utredning i något sammanhang. Jag tycker att Olof Palme skall tala med något mindre bokstäver. Fäll vilket omdöme som helst, men sanningen är att trepartiregeringen genom sin överenskommelse med kommunerna har kunnat hålla de kommunala skatteökningarna för 1979 på en lägre nivå än som Olof Palme och hans regering efter överenskommelse med kommunerna lyckades med under hela 1970-talet. Det har också mycket stor betydelse för samtliga inkomsttagare. Till sist: Olof Palme går förbi en mycket viktig fråga. Han sade själv att vi sitter på en inflationsbomb. Vad är det då som gör att Olof Palme och socialdemokraterna i övrigt är beredda att spä på mer än någon annan?

Herr talman! Thorbjörn Fälldin har en benägenhet att krångla till saker och ting för sig. Jag säger bara: Här har vi framlagt förslag om höjda barnbidrag, sänkta kommunalskatter, ökad kommunal skatteutjämning — gamla centerkrav. Tidigare kunde ni skylla på att ni satt i trepartiregeringen och att Bohman och Mundebo hindrade att dessa centerkrav kunde förverkligas. Det kan ni inte skylla på längre. Nu är ni ju fria. Ändå kröp ni in under skinnet därför att det var viktigare än att träffa en uppgörelse med socialdemokraterna i de stora folkgruppernas intresse. Det är bra att Thorbjörn Fälldin erkänner att det har skett en klar ökning av de ekonomiska klyftorna i Sverige under de år då vi hade trepartiregeringen. Ta en sak till, nämligen inflationsskydd av skatter, indexreglering. Ni har långa tabeller som visar uteblivna skattehöjningar. Jag tycker inte att man skall lura folk, och de här tabellerna är ett slags lurendrejeri. De innehåller bara till en del exempel på uteblivna skattehöjningar. De innehåller också reella skattehöjningar. Indexreglering är ingen rättvisereform. Den bidrar till att öka klyftorna i samhället. Och varför? Låt mig konkretisera detta genom att jämföra postiljonens och banarbetarens inkomstoch skatteutveckling för nästa år med generaldirektörens. De lågavlönade statstjänstemännen kommer att under nästa år få ett klart större procentuellt påslag på sin lön än generaldirektören får. Detta ligger i den låglönesatsning som har kännetecknat avtalsrörelserna sedan flera år tillbaka. Men till följd av den orättvisa indexregleringen kommer generaldirektörens löneökning att bli mycket lindrigare beskattad än banarbetarens och postiljonens löneökning blir. Samma sak gäller inom andra sektorer. Överläkaren kommer att få lägre beskattning av sin löneökning än vad vårdbiträdet får. Förvaltningschefen slipper undan med lägre beskattning av sin löneökning än vaktmästaren får vidkännas. — Det är effekten av indexregleringen, och det är väl det som herr Fälldin av någon egendomlig anledning kallar rättvisa! Men det är det inte, det är en systematisk orättvisa! Till sist: Vi har hela tiden föreslagit en stramare budgetpolitik än borgerligheten. Det förekom faktiskt slöseri under Fälldins tid. Vi har ständigt varit beredda och kommer i framtiden att vara beredda att ställa upp för en mer ansvarsfull ekonomisk politik. I dagens läge kan vi ingenting göra, eftersom vi har undanhållits alla uppgifter om budgeten, men vi kommer alltid, nu och framöver, att arbeta för en stram ekonomisk politik, som håller tillbaka inflationen men samtidigt värnar sysselsättningen. Vi skall också se till att de förbättringar man kan kosta på sig går till de lågavlönade, till de mest behövande grupperna av pensionärer, handikappade och andra. Det är det ni har glömt!

Herr talman! Nej, Olof Palme, jag har inget behov att skylla på någon annan. Vi var överens om i trepartiregeringen att vi skulle höja barnbidraget, och det höjs nu också genom vår medverkan till 2 500 kr. per år. Olof Palmes bild är tämligen riktig — vi sitter i och för sig på en inflationsbomb. Men Olof Palme har inget svar att ge på min fråga, och det kvarstår för honom att klara ut följande: Vad är det som gör att ni då inte tar hänsyn till detta? Varför gör ni inte den här avvägningen mellan hur mycket man kan sätta av för privat konsumtion och de stora samhälleliga uppgifter vi står inför? Utan budget eller inte — Olof Palme lär inte kunna förneka att vi står inför de stora, viktiga uppgifter som jag redovisade. Man behöver ingen statsbudget för att göra det klart för sig, man behöver ingen statsbudget för att göra både kortoch långsiktiga ekonomiska överslag mot den bakgrunden. Indexreglering är en teknisk metod att så nära som möjligt skapa den situation som vi skulle ha i fråga om våra skatter, om vi hade ett fast penningvärde. Det är vad det är fråga om. Om Olof Palme nu tycker att höginkomsttagarna därför att de har höga inkomster kan beskattas hårdare än i dag — O.K., den möjligheten står ju till buds genom att vi här i riksdagen fastställer att skatteuttaget skall ökas för dem. Alvar Andersson var inne på det. Varför skall detta ske genom inflationens nyckfulla effekter? Precis som Alvar Andersson har klarlagt kan vi bestämma uttagsprocenten i varje skikt. Vi har möjlighet att driva fördelningspolitik också med en inflationsskyddad skatteskala i botten. Det är inget tvivel om det. Till sist: Olof Palme talade om fördelningspolitik och pensionärer. Studera de här åren! Pensionärerna har fått sina standardhöjningar, har fått sin köpkraft ökad. Den typ av politik som vi har drivit har varit den säkraste grunden för att de svaga i samhället inte skulle komma i en hopplös situation. De svaga i samhället skulle däremot ha hamnat i en fullständigt hopplös situation, om inte den ekonomiska politiken hade haft som inriktning att återge svenskt näringsliv konkurrenskraft. Om detta faktum råder mycket stor enighet. Det förvånar mig att Olof Palme inte är beredd att ge detta erkännande.

Herr talman! Många av de människor som har haft tid och lust att följa den debatt som vi har fört här i dag står säkert undrande. De måste ha väldigt svårt att förstå vad det hela rör sig om: Procenttal hit och dit. Påståenden från olika håll som klart strider mot varandra. Överbud och generösa löften från det parti som för bara drygt två år sedan brukade anklaga sina motståndare för ekonomisk ansvarslöshet. Maningar till sparsamhet och återhållsamhet från den andra sidan. Och inte blir den här situationen mer begriplig av att vi inte riktigt vet vilka som är i opposition och vilka som inte är i opposition. De förslag som regeringen fört fram till riksdagen får vid utskottsbehandlingen ibland rakt motsatt innehåll mot vad de hade när de lades på riksdagens bord. Nr 54 Jag tycker att vi bör göra klart för oss att det inte är sådant här som Torsdagen den människorna söker hos oss politiker. De vill ha ledning. De vill ha 14 december 1978 information. Och de vill ha klara besked. Och även om de inte skulle vilja ha det — en del kanske vill fly verklighetens dystra dagrar — är det ändå vår skyldighet att upplysa om de faktiska förhållanden som avgör hur våra medborgares tillvaro skall gestaltas. Det är vardagsnära problem — små och stora bekymmer — som de möter i arbete och på fritid, som fyller deras tankar och sinnen. Och det är dessa problem som de sedan utformar i önskemål och krav som riktas till statsmakterna och till de politiska partierna. De här människorna söker besked. Varför skall det behöva vara på det här sättet? frågar de sig. Varför kan det inte vara bättre? Varför kan ni inte ändra på allt det tokiga som finns runt om oss? Varför skall vi behöva gå omkring och oroa oss på det sätt som vi gör? Vad sysslar ni egentligen med i riksdagen? Är det någon i denna kammare som inte känner igen detta slags frågor? Sådana frågor ställs av anställda vid varv, stålverk eller i skogsindustrin, i verkstäder och serviceföretag av olika slag, där människorna i dag oroar sig för sina jobb. De ställs av alla dem som märker hur inflationen under det senaste årtiondet urholkat penningvärdet och som funnit, att samtidigt som lönerna stigit i kronor och ören räknat har skatten tagit alltmer. Familjerna frågar hur det skall gå för barnen, när en tidigare hemarbetande make söker sig ut på arbetsmarknaden för att dryga ut familjens inkomster eller för att utnyttja kunskaper och arbetsförmåga. Och föräldrarna frågar om skolan, en ny skola som inte motsvarat de ställda förväntningarna, en skola som skulle skapa större rättvisa och ökad jämlikhet men inte sällan lett till raka motsatsen. En gnagande oro för hur det skall gå för de gamla föräldrar som inte längre kan ta hand om sig själva kommer till uttryck i andra frågor. Och det är framför allt de gamla som drabbas av de allt meningslösare våldstendenser som kommit att prägla vårt samhälle. Många, många andra olika — viktiga och mindre viktiga — problem möter medborgarna i vardagslivet, bl.a. irritation i myndigheternas väntrum och farhågor för att inte kunna rätt fylla i de blanketter trygghetssystemet kräver. Just frågan om myndighetskontakt och blankettraseri utgör ett av de största irritationsmomenten för alla, ofta självlärda, småföretagare som med en, två, tre eller fyra anställda ger sysselsättning åt nästan lika mycket folk som hela vår storindustri. Jag tar upp sådana här frågor bl.a. därför att våra möjligheter att lösa dessa och andra liknande problem är beroende av hur stark vår samhällsekonomi är och vilka tillgångar vi tillsammans kan bygga upp för att ha råd att göra vårt samhälle bättre i alla dessa hänseenden. Vad som helt lyste med sin frånvaro i Olof Palmes inlägg för en stund sedan var just detta: Inte ett enda ord av erkännande åt allt det trepartiregeringen gjorde för att skapa en stark samhällsekonomi. Som vanligt försökte Olof Palme spela ut olika grupper mot varandra med sina påståenden om ökande 153 klyftor i samhället, med uppgiften om att de fattiga missgynnades och att de rika gynnades — som om inte det för oss alla helt avgörande var den svenska samhällsekonomins styrka och sundhet. Att konstatera någonting sådant, som borde vara självklart för varje tänkande politiker, kunde Olof Palme alltså inte kosta på sig i sitt inlägg nyss. Ytterst gäller sådana här diskussioner vilken framtid vi skall ha i Sverige. Skall vi kunna bibehålla den fria marknadshushållning vi hittills haft, som skapat vårt välstånd och som bygger på enskilda medborgares valfrihet och rätt att själva bestämma över sin livsföring? Eller skall denna vår blandekonomi ersättas av ett annat ekonomiskt system, byggt på en allt längre gående planhushållning och kollektiv styrning av vår tillvaro? Vi har, Olof Palme, under de senaste åren verkligen fått lära oss vad en sund ekonomi betyder för alla medborgares tillvaro och hur viktigt det är för tryggheten i jobbet, för familjens trygghet och för hela landets trygghet på sikt att ha en fast samhällsekonomisk grund att stå på. Det hade vi inte hösten 1976. Vårt land har tvingats att sänka standarden under två år för att återställa den fördärvade ekonomi som den borgerliga trepartiregeringen fick överta hösten 1976. Men vi lever verkligen i detta land inte i något slags misär. Man fick det intrycket när man lyssnade till Olof Palme för en stund sedan. Vårt land har fortfarande högre levnadsstandard än flertalet andra länder. Olof Palme har påstått att den borgerliga trepartiregeringen bedrev ”svältpolitik” och att vår ekonomi befann sig i en utförsbacke. I dag hette det att vi har ”gått kräftgång”. För knappt ett år sedan gjorde samme Olof Palme gällande att ”den svenska ekonomin inte befinner sig i en allmän och djup ekonomisk kris”. Det går snabbt utför i Olof Palmes backar. Vi har faktiskt under det här året haft samma privata konsumtionsnivå som vi hade 1975. Då hörde jag inga socialdemokrater påstå att regeringspolitik var svältpolitik. Men vi har som sagt tvingats att dra åt, på grund av den misshushållning med våra resurser som socialdemokraterna bedrivit under 1970-talet. Under hela 1970-talet uppgick tillväxten i den svenska ekonomin till inte ens hälften av den ökningstakt man hade i andra, med vårt land jämförbara länder. Nu har en vändning skett. Industriproduktionen går åter uppåt. Vi har under det senaste halvåret haft en lägre prisstegring än vad vårt land har haft under hela 1970-talet. Vi har väsentligt reducerat vårt underskott gentemot utlandet och därigenom inte behövt låna pengar i ens tillnärmelsevis den utsträckning som vi gjort tidigare. Vi har förbättrat handelsbalansen på ett år med över 10 miljarder kronor. Och vi kan nu också se en ljusning i sysselsättningsläget, även om en förbättring tar tid till följd av tidigare års politik. Hur hela bokslutet för 1978 kommer att se ut kan ännu inte exakt anges. Några större avvikelser från konjunkturinstitutets höstrapport kommer det sannolikt inte att bli fråga om. Det s.k. konjunkturrådet skrev i sin för bara några dagar sedan publicerade rapport, att ”det ekonomiska läget vid slutet av 1978 är radikalt annorlunda än för ett år sedan. Produktionsnedgången har förbytts i tillväxt. Underskottet i handelsbalansen har blivit överskott och inflationstakten har halverats”. Den ansvarsmedvetna politik som vi moderater bedrev tillsammans med centerpartiet och folkpartiet har alltså lett till resultat. Siffrorna talar ett alldeles tydligt språk. Sedan må Olof Palme kalla det för ”svångremspolitik”, om han så vill. Bland ansvarsmedvetna politiker och ekonomer inom och utom vårt lands gränser finns det knappast någon som inte är beredd att bekräfta, att trepartiregeringens återhämtningspolitik lyckades. Men socialdemokraterna har mage att påstå att detta är ”en myt”. Det är sådant som i bästa fall kallas strutspolitik, i sämsta fall för ren osanning. Det är bara Sveriges socialdemokrater och kommunister som är omedvetna om sanningen — eller låtsas vara omedvetna. Gå ut och fråga socialdemokraterna i andra länder, Olof Palme, så kommer ni att få klart för er hur ödsligt ensamma ni går i er svartmålande ökenvandring. Tala t.ex. med socialdemokraterna i den norska regeringen, som har devalverat, om jag inte minns fel, fem gånger på två år. När vi devalverade här i Sverige, kallade Olof Palme det för ”oansvarig inflationspolitik”. Norge har nu lämnat valutaormen. Det var enligt Olof Palme fel när vi gjorde det. I Norge har man stramat åt konsumtionen. Svångremspolitik, säger Olof Palme till oss. I Norge bedriver man en renodlad inkomstpolitik, byggd på lagstiftning. Det behövde aldrig den borgerliga trepartiregeringen göra. Men vi blev ändå utskällda av Olof Palme för att komma med pekpinnar till löntagarna. Men naturligtvis finns det också minusposter i den svenska bilden, bl.a. den privata konsumtionens nedgång, som i år kommer att stanna på 1 96. Bruttoinvesteringarna, som ju minskat varje år från 1974, kommer att minska också i år, även om sänkningen nu blir blygsamma 1,2 26. Industriinvesteringarna är klart otillräckliga, läget på arbetsmarknaden alltjämt besvärligt och lönsamheten i det svenska näringslivet alltför låg. Men också i dessa hänseenden pekar tillgängliga prognoser på en väsentlig förbättring 1979. Mycket tyder på att det året kommer att bli vad man i fackpressen kallar ett gott år. I det längre perspektivet möter dock en rad svåra problem, svårigheter som är inbyggda i den svenska ekonomin sedan i stort sett mitten av 1960-talet. Och det är framför allt mot det perspektiv som öppnar sig efter 1979 som vi måste inrikta inte bara den ekonomiska politiken, utan åtgärder över hela det politiska fältet. Och när vi gör det, kan vi dra åtskilliga bittra lärdomar av det som hände under 1970-talet, lärdomar som det vore ansvarslöst att inte dra. När man lyssnade till Olof Palmes expansiva planer, fick man en känsla av att han icke lärt någonting och inte glömt någonting. Mellan 1974 och 1976 förlorade Sverige greppet över kostnadsutvecklingen. Enligt Internationella valutafondens färska beräkningar var de svenska arbetskostnaderna per producerad enhet — våra relativkostnader alltså — år 1976 hela 24 96 högre i förhållande till våra konkurrentländer än 1974. Under dessa år konkurrerade vi ut oss själva, både utomlands och här hemma. Vår industriproduktion sjönk. Våra investeringar gick ner. Svårigheterna på arbetsmarknaden började bli allt större. Det var ju detta arv som den borgerliga trepartiregeringen övertog, men den regeringen lyckades — som jag nyss sade — att få grepp om detta. Genom devalveringarna, genom borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften, genom skattesänkningar och indexreglering av skatteskalorna — vilket allt socialdemokraterna gick emot — lyckades vi förbättra det relativa kostnadsläget, skapa underlag för ett ansvarsmedvetet avtal på arbetsmarknaden och hejda 1970-talets fördärvbringande inflationsutveckling. Men helt har det relativa kostnadsläget ännu inte återställts. Sverige ligger fortfarande 10 procentenheter över 1974 års nivå. Och den nödvändiga jämvikten i bytesbalansen lär inte kunna nås förrän i mitten av 1980-talet. Det är därför beklagligt att vi moderater inte kunnat vinna förståelse för att uppskjuta höjningen av arbetsgivaravgifterna fr.o.m. den 1 januari 1979. Situationen förbättras ingalunda av att även andra liknande avgiftshöjningar kan komma att aktualiseras. Näringslivsorganisationernas uppvaktning inför regeringen i går bekräftar lägets allvar. Helt nyligen offentliggjordes 1978 års långtidsutredning. Dess analyser av den ekonomiska verkligheten och de prognoser den redovisade är grundade på ekonomiska fakta, inte på önsketänkande. Ändå utlöste den våldsamma angrepp från socialdemokratiskt håll. Utredningen ville — påstods det — ” släppa loss kapitalismen”. Den var ”en blandning av orealistiska prognoser och utmanande politiska förslag”. Den var ”av klassisk liberal modell”.

Utredningen har i sina beräkningar bl.a. studerat vilken kostnadsutveckling som är förenlig med de uppsatta målen. Vid en optimistisk bedömning av produktivitetsutvecklingen — kanske alltför optimistisk — skulle den årliga tillväxttakten för timlönekostnaderna i den konkurrensutsatta sektorn icke bli högre än 8,3 26. Lönekostnaderna inkluderar då även s.k. kollektiva avgifter, dvs. arbetsgivaravgifter. Den enda avgiftshöjning utredningen tog med i sina kalkyler var höjningar av sjukförsäkringsavgifter motsvarande 0,2 procentenheter av lönekostnaderna. Varje höjning med en procentenhet därutöver innebär alltså att utrymmet för löneökningar måste räknas ner i motsvarande grad. Dessa siffror illustrerar klart sambandet mellan arbetsgivaravgiftshöjningar och utrymmet för löneökningar. Och förutsättningen för att utredningens kalkyler i övrigt skall kunna infrias är att det angivna totala utrymmet inte överskrids. Om det blir fallet försämras möjligheterna att öka produktionen, att öka sysselsättningen och att öka konsumtionen. Vi får då en snabbare inflationsutveckling, och vi kan definitivt inte få ner det bytesbalansunderskott som hindrar oss från att förverkliga de nyss angivna politiska målen. Ett annat problem inför framtiden är Sveriges förödande marginalskatter. Nr 54 Den kompromiss som de två andra borgerliga partierna träffade i skatteutskottet är trist, tycker jag. Att vi moderater i andra hand kan tvingas rösta för den kompromissen, när vårt eget yrkande har avslagits, beror uteslutande på att kompromissen är bättre än det socialdemokratiska skatteförslaget. Det beslut som av allt att döma blir riksdagens innebär att man nu tar bara en fjärdedel av det steg som majoriteten i 1972 års skatteutredning föreslog i fråga om marginalskattesänkningar. Vi moderater var som bekant länge ganska ensamma om att påvisa marginalskatternas förödande konsekvenser för lusten att arbeta, för intresset att ta initiativ och att ägna sig åt nyföretagande. Vi strök särskilt under den uppluckring av skattemoralen som måste bli en följd av att allt större löntagarskikt kom upp i inkomstnivåer med marginalskattesatser på 65 926 och mera. Så länge vi satt i regeringen fullföljde vi konsekvent den här skattepolitiska linjen. Våra möjligheter i det hänseendet — det skall jag gärna medge — blev starkt begränsade genom det urusla läge som Sveriges ekonomi befann sig i då vi trädde in i regeringen hösten 1976. Trepartiregeringen tvingades då att genomföra väldiga industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska satsningar för att inte riskera en omedelbar nedläggning av även på sikt lönsamma industrier och branscher och för att förebygga allvarliga konsekvenser för sysselsättningen generellt sett och framför allt i regioner helt beroende av dessa företag och branscher. Men trepartiregeringen tog ändå bort löneskatten och genomförde två generella skattesänkningar samt indexregleringen av skattesystemet och gjorde det därmed möjligt för arbetsmarknadernas parter att träffa ett avtal som starkt bidrog till att återställa balansen i samhällsekonomin. Och hur hårt, herr talman, skulle inte skattetrycket ha varit, om socialdemokraterna hade fått igenom alla sina skattehöjningsförslag under dessa två år! Sedan vi lämnat regeringen har vi strävat efter att fullfölja den här politiken. Genom kompromissen mellan folkpartiet och centerpartiet i skatteutskottet har tyvärr marginalskattesänkningen, som jag redan sagt, halverats. Men vi kommer att fortsätta den här kampen. Bland löntagarorganisationerna har både TCO och SACO insett att man i längden inte kan hålla på så här. Och Gunnar Myrdal har ju ägnat en nedgörande kritik åt den socialdemokratiska skattepolitiken i dess helhet i det senaste numret av Ekonomisk Debatt. Nu har också Metalls P. O. Edin stämt in i kritikerkören. Skattesystemet kommer att kollapsa, är hans slutsats. Som bl.a. Gunnar Myrdal hävdar håller svenskarna på att förvandlas till ett folk av skattefifflare — mer eller mindre utanför skattelagarnas råmärken. Arbetsbyte och gör-det-själv-verksamhet breder ut sig i det kvittolösa samhället. Det kostar så litet att avstå från arbete att många, vilkas insatser vi kanske mest behöver, hellre sysslar med annat än ordinarie arbetsuppgifter. Det vore, herr talman, utomordentligt beklämmande om Sveriges riksdag skulle bli den sista institution som vill erkänna de problem marginalskatterna skapar för vårt land och för vårt lands ekonomi. 157 Och det är förvånande, herr talman, att socialdemokraterna — som ju påstår sig mer än andra tala för löntagarna — kan stå likgiltiga inför det som nu håller på att ske. Det verkar som om de glömt Pomperipossadebatten från 1976. Det förslag de nu framlagt om marginalskatter och bostadsbidrag skulle för vissa grupper i samhället medföra marginaleffekter på en bra bit över 100 96. Förslagen skulle alltså leda till att en löntagare som får 100 kr. i lönehöjning får betala den höjningen med 105 kr. i ökad skatt och minskande bidrag. Han gör alltså på sin ökade arbetsinsats en ren förlust på 5 kr. Är det klokt? Här stod för en stund sedan Olof Palme och påstod att det i arbetarrörelsen pågår ”en konstruktiv debatt om hur skattesystemet skall se ut”. Samtidigt som han säger det angriper han indexregleringen och kräver höjda löneskatter. Den debatt jag har sett och hört från arbetarrörelsen har varit riktad mot det socialdemokratiska skattesystemet. Det har varit en utomordentligt kritisk debatt mot det skattesystem som socialdemokraterna har byggt upp under sina 44 år i regeringsställning. Den andra sidan av skatteproblemen är självfallet den offentliga sektorns expansion. Ju större del av vår gemensamma kaka den offentliga sektorn lägger beslag på, desto mindre blir det över för den privata sektorn, för näringslivets investeringar och för våra hushåll. Detta är ett axiom. Och vi kan aldrig komma ifrån att det är i den sistnämnda sektorn som de tillgångar skapas som möjliggör den offentliga sektorns försörjning. Det är i den privata sektorn som själva grunden ligger för Sveriges välstånd och för tryggad sysselsättning. Detta — jag upprepar det än en gång — är en självklarhet som inte borde behöva deklareras här i Sveriges riksdag. Det finns i detta sammanhang skäl att åter titta på långtidsutredningens siffror. I sitt mycket optimistiska huvudalternativ kommer utredningen fram till att den privata konsumtionen fram till år 1983 inte skulle kunna öka med mer än 1,8 26 per år. Annars går ekvationen inte ihop. Annars får vi inte den balans som är nödvändig för att de uppställda politiska målen skall kunna nås — allt enligt utredningens kalkyler. När 1975 års långtidsutredning behandlades här i riksdagen våren 1976, räknade den med en ökning av den privata konsumtionen med 2 96 per år i ett av sina två alternativ. Den ökningen ansågs då vara för liten. I den reviderade finansplanen tog den dåvarande finansministern klart avstånd. En sådan politik, förklarade han, ”skulle skapa svåra motsättningar på arbetsmarknaden, ge upphov till konflikter och påskynda inflationen”. ”En sådan politik kan och bör inte föras.” I dag befinner vi oss i en situation, då den privata konsumtionen rent matematiskt inte skulle få öka med ens 2 26, utan bara med 1,8 96, trots att bruttonationalprodukten nu anses kunna stiga mer än vad man räknade med i 1975 års långtidsutredning. Och denna 1,8-procentiga ökning kräver att den offentliga konsumtionen i sin tur bringas ned till en ökningstakt av bara 2,2 26. Dessa 2,2 26 är knappast mer än hälften av den ökning vi hade åren 1974-1977, då den var 4,1 26. Och den vari sin tur betydligt lägre än den ökning vi hade under 1960-talets senare hälft. Man skall vara oerhört sangvinisk — eller blåögd om man så vill om man Nr 54 mot bakgrunden av sådana här kalla siffror inte är orolig. Det utrymme Torsdagen den medborgarna skulle få förfoga över är nästan orealistiskt lågt. Och för att de 14 december 1978 över huvud taget skall kunna få det utrymmet, måste dagens offentliga konsumtion nära nog halveras. Kommer vi politiker att vara mäktiga den kraftansträngningen? Men om vi inte lyckas begränsa den offentliga konsumtionsutvecklingen, går det direkt ut över de enskilda medborgarna. Då tvingas stora grupper acceptera en konsumtionssänkning, inte bara under ett par år utan under en lång tid framöver. Den dåvarande finansministern har rätt. En sådan politik kan och bör inte föras. Då blir slutsatsen att det är den offentliga sektorns expansionstakt som måste angripas. Det allvarligaste är att om den samlade konsumtionen ökar mera än 1,8 resp. 2,2 26, är risken utomordentligt stor för att vi på nytt hamnar i en kris motsvarande den vi befann oss i hösten 1976 — en kris som då kommer att vara ännu svårare och ännu besvärligare att komma ur. Det är de slutsatser som långtidsutredningens experter har dragit. Vi moderater har i våra partimotioner tagit upp frågor som rör både den kortsiktiga och den långsiktiga utvecklingen. Ett problem som 1978 års långtidsutredning särskilt uppehöll sig vid gäller den minskade rörligheten på arbetsmarknaden. Utredningen konstaterar att ett villkor för att strukturproblemen i det svenska näringslivet skall kunna lösas är att kapital och arbetskraft flyttas över från dödsdömda företag till företag som kan bedömas bedriva lönsam produktion i framtiden, tillföra Sverige nödvändiga exportinkomster och skapa garantier för tryggad sysselsättning. Då utredningen konstaterar detta faktum, kastar sig socialdemokraterna över den stackars utredningen, trots att de måste ha klart för sig att en inlåsning av kapital och arbete i olönsamma företag skapar flaskhalsar i den expansiva delen av vårt näringsliv och omöjliggör den långsiktiga sanering av vår ekonomi som alla, inte minst politikerna, borde vara överens om. Man kommer när man läser och hör sådant att tänka på den kommunistiska valappellen Lönerna upp - priserna ner. Trots alltför höga arbetslöshetssiffror och trots att många sysselsätts genom arbetsmarknadspolitiska insatser kan redan i dag många företag inte få den arbetskraft de behöver. Vi moderater har pekat på dessa problem i vår allmänpolitiska motion och i varvsmotionen. Det är enligt min mening helt enkelt nödvändigt att regeringen snarast låter verkställa en allsidig analys av hur den nödvändiga rörligheten skall kunna förbättras utan att kraven på den individuella integriteten för den skull eftersätts. Men jag vill när jag säger detta särskilt stryka under att vad jag förordar är inte en återgång till 1960-talets flyttningsvåg från glesbygdsregioner till tätortsregioner. Sverige förde under den tiden en alltför rörelseinriktad arbetsmarknadspolitik, en politik som emellertid rekommenderades bl.a. i LO-skriften Samordnad näringspolitik. Vad jag främst syftar på är att åstadkomma rörlighet på samma ort och inom samma region och från företag till företag. Volvo skall exempelvis inte 159 behöva söka folk från andra delar av Sverige eller från Finland, när det finns tillgänglig personal i varvskrisens Göteborg. Och samtidigt som vi vidtar åtgärder för att öka rörligheten och underlätta näringslivets anpassning till ändrade förhållanden bör vi överväga nya åtgärder till stöd för de bygder som skulle drabbas av de nödvändiga strukturförändringarna. De hittills tillämpade selektiva stödåtgärderna kan inte sägas ha lett till åsyftat resultat. De har som vi vet dessutom skapat konkurrenssvårigheter inom företag belägna på andra håll i landet. Vi kan tyvärr inte devalvera vår valuta bara i glesbygderna. Vad vi däremot kan göra, det är exempelvis att sänka arbetsgivaravgiften i dessa bygder med 5 eller t.o.m. 10 926 för att stimulera till företagande, och för att täcka det gap i socialförsäkringssystemet som därigenom uppkommer får vi gå över budgeten. Det är inte fråga om några svindlande belopp, men de effekter vi kan få kommer att bli mycket betydelsefulla för dessa bygder. Generella åtgärder av detta och annat slag — och hit hör också marginalskattesänkningar — måste sättas in i samband med att rörligheten stimuleras. Sådana åtgärder kan bidra till att skapa den balans i vår ekonomi som alla säger sig eftersträva och att förverkliga den fulla sysselsättning som alla kräver. Herr talman! Som jag nyss framhöll har socialdemokraterna påstått att långtidsutredningens fakta och analyser innebär att vi skulle ”släppa loss kapitalismen” och att förslagen är ”klassiskt liberala”. Och de får naturligtvis medhåll av kommunisterna. Påståendena är för mig helt obegripliga. Menar man att en bedömning av Sveriges ekonomi inte skall grundas på ekonomiska fakta utan på önsketänkande och politiska värderingar? Eller menar man att det enda botemedlet för våra samhällsekonomiska problem är att vi måste avskaffa den nuvarande blandekonomin, byggd på fri företagsamhet, fritt konsumtionsval och fri marknadshushållning? Om det är det man menar, bör detta klart sägas ut. Då bör man redovisa det som Sören Mannheimer krävde på den socialdemokratiska partikongressen, nämligen ”vilka andra drivkrafter än kapitalismens och marknadens vi vill ha och kan skapa?” Är det fondsocialismens Sverige som ni socialdemokrater har i tankarna? Vilket annat system vill ni sätta i stället för marknadshushållningens för att komma till rätta med våra svårigheter? Väljarna har rätt att kräva besked härom. Ytterst gäller det ju inte bara vår samhällsekonomi, utan hur det samhälle skall se ut, i vilket Sveriges folk skall leva vidare. Är det planekonomins och planhushållningens genompolitiserade samhälle som ni föredrar, då bör detta komma till uttryck. Våra väljare har rätt att begära av sina förtroendemän — politikerna — att de talar sanning och att de inte försöker dölja verkligheten, inte dölja de mål de strävar efter att förverkliga. När ekonomiska experter, utan att göra egna personliga värderingar, redovisar fakta och med hjälp av siffror belyser vilken situation vår ekonomi befinner sig i, då kan vi inte nöja oss med svepande antydningar av detta slag och det allmänna mummel om kapitalism och liberalism, som ni sysslar med. Ni måste tala klarspråk. Skall vi ha blandekonomin kvar? Skall vi behålla marknadsekonomin? Skall Sverige även i fortsättningen bygga på individens frihet och oberoende? Eller skall vi gå över till något helt annat slags samhälle? Detta har våra medborgare rätt att få klart besked om.

Herr talman! Gösta Bohman angrep mitt uttalande att långtidsutredningen är utmanande och orealistisk. Långtidsutredningen är ett intressant och viktigt dokument. Den visar med all önskvärd tydlighet vilka allvarliga ekonomiska problem som herr Bohman har lämnat efter sig: underskottet i utrikesaffärerna, den låga investeringsnivån i industrin, den höga arbetslösheten. Långtidsutredningen ger besked om vilket hårt och mödosamt arbete som återstår, innan svensk ekonomi kommit på fötter igen. Det utmanande i långtidsutredningen är följande. Enligt utredningen skall praktiskt taget hela produktionsökningen i Sverige, dvs. den del som inte går Åt för att betala skulderna från den Bohmanska epoken, stanna i företagen som ökade vinster, och under de närmaste fem åren skall vinsterna i näringslivet öka med sammanlagt 18 miljarder kronor. Detta är utmanande därför att det leder till en tidigare oanad ökning av en redan alltför stor koncentration av privat makt och förmögenhet. Långtidsutredningen är orealistisk, därför att den utgår från att dessa väldiga vinstökningar skall kunna ske genom att de svenska löntagarna ökar - produktionen per arbetstimme med 45 26 under de närmaste fem åren samtidigt som reallönerna ligger kvar i stort sett på dagens nivå. Gösta Bohman visar stor entusiasm över den här visionen av framtidens svenska samhälle. Hans eget språkrör, Svenska Dagbladet, har beskrivit denna framtid som en guldålder. Ja, det blir i så fall en guldålder för kapitalägarna, de 25 medlemmarna i ”Guldklubben”. Glädjen i högerkretsar är därför förståelig. Om Bohman förtjust anammar långtidsutredningens framtidsbild, beror det också på att det ger honom tillfälle att på nytt angripa den offentliga sektorn. I sitt tal gav han ett besked till löntagarna som egentligen innebär: Avstå från bättre sjukvård och acceptera mindre trygghet och mindre rättvisa. Då kanske ni kan få litet mer i lönekuvertet. Jag tycker att Gösta Bohman ändå borde dämpa sin förtjusning över det här, t.o.m. från sina egna utgångspunkter och för sina egna politiska syften. Långtidsutredningen bekräftar nämligen det som vi har hävdat: att tillväxten och sysselsättningen i vårt land inte kan klaras i framtiden, utan att vi skapar former för sparandet och kapitalbildningen som gör att behovet av denna kapitalbildning accepteras av de breda löntagargrupperna. Vi tror, och det gör också de stora löntagarorganisationerna, att det kan ske om vi kan skapa det som vi har kallat löntagarfonder, med ett demokratiskt ägande som förstärker solidariteten och gemenskapen i det här samhället. Detta, Gösta Bohman, var det egentliga innehållet i min kritik av långtidsutredningen.

Herr talman! Herr Bohman verkade mycket ivrig att få komma in i debatten ånyo. Jag skall strax ge herr Bohman möjlighet att komma in i debatten om han tar det litet lugnt. Jag skall alltså fatta mig kort. Jag hade inte tillfälle att lyssna till herr Bohmans tidigare utläggningar i sin helhet. Den verkligt grundväsentliga frågan har Kjell-Olof Feldt redan ställt, och Bohmans ekonomiska synpunkter kommer sedermera säkert också att bemötas av Gunnar Sträng och andra. Men jag skall med herr Bohman ta upp en sak som kanske ligger en aning vid sidan av den här debatten, men som jag vill ta upp när jag nu har tillfälle och när jag nu ser Bohman livs levande här, och det är den egendomliga form av personkult som bedrivs inom det moderata samlingspartiet. Jag hade tillfälle att läsa herr Bohmans stora huvudanförande vid moderaternas stämma i Göteborg, där han liksom skulle ge den stora sammanfattningen av moderaternas syn på dagens och framtidens problem. Texten omfattade 14 maskinskrivna sidor. På dessa 14 sidor var jag nämnd vid namn —- om jag minns rätt — 24 gånger. Jag tycker det är en något egenartad personkult — eller omvänd personkult. Herr Bohman var ute förra veckan och talade om flygplan i Växjö. Han kom knappast fram till att det gällde flygplan, därför att på varannan rad i TT meddelandet stod mitt namn — återigen en form av personkult. Det där kan ta sig mycket extrema former ibland. Det finns vissa sekter som bränner dockor, in effigie, som det heter. Och det finns s.k. voodoosekter på olika ställen i världen som har uppstoppade dockor som de sticker med nålar i förhoppning om att det skall göra ont i originalet, som inte är närvarande. Jag tycker nog att det här börjar ta sig sådana former att man nästan kan börja tala om grubbleri. Och i det ögonblicket finner jag det angeläget att säga att nu finns jag faktiskt här alldeles livs levande —”warts and all” , som Oliver Cromwell skulle ha sagt. Herr Bohman har alltså möjlighet att så att säga få utlopp eller utlösning för sina aggressioner inte emot frånvarande personer utan mot närvarande personer. Och det tycker jag vore en mer tilltalande form för den politiska debatten. Samtidigt som herr Bohman ju fått sakfrågor att besvara — av herr Feldt — vill jag markera denna litet egenartade form av personkult och säga: Här är jag närvarande alldeles livs levande. Var så god, min käre vän, det är krattat i manegen.

Herr talman! Som så många gånger förut väljer herr Palme den trista metoden att undvika att tala om ekonomi, som vi ju skulle syssla med i dag, och pratar i stället om voodookulter och annat. Och det må han ju göra. Får jag bara säga till Kjell-Olof Feldt att jag delar hans uppfattning att långtidsutredningar är viktiga dokument. LU 75 var ett viktigt dokument, och LU 78 är ett viktigt dokument. Hade prognoserna från långtidsutredningen 1975 följts, hade vi inte överträffat de gränser för konsumtion som den utredningen uppställde och hade en del annat inte inträffat som utredningen byggde på, skulle vi inte ha råkat in i den allvarliga kris som vi befann oss i hösten 1976. Vad långtidsutredningen 1978 bekräftar är att långtidsutredningen 1975 blev överkörd av den politiska verklighet i vilken socialdemokraterna styrde. Den nya långtidsutredningens analyser är ur den synvinkeln utomordentligt intressanta. De utgör nämligen en klar bekräftelse på hur fördärvbringande den politik var som ledde fram till 1976 års kris. Kjell-Olof Feldt citerade mig dessutom fel. Jag sade i mitt anförande i dag att jag var djupt oroad över de analyser som utredningen gjorde. Här påstår Kjell-Olof Feldt att jag skulle vara ”förtjust” över utredningen. Och så dras plötsligen Svenska Dagbladet in i bilden därför att tidningen har talat om en guldålder. Men Svenska Dagbladet tog alldeles fel när den gjorde det förhastade uttalandet. Det är ingen guldålder LU 78 förutser. Det är tvärtom en bister järnålder. Och det var dess kalla siffror som jag med stor oro citerade. De visar nämligen hur illa ställt det blivit med Sveriges ekonomi sedan mitten på 1960-talet, dvs. under den period som socialdemokraterna styrde. I det korta konjunkturpolitiska perspektivet lyckades det för trepartiregeringen att ställa till rätta väldigt mycket. Vi vände negativa trender på nästan alla punkter uppåt, men vi har långsiktiga problem kvar, och det är de långsiktiga problemen fram emot 1983 som långtidsutredningen redovisar och som vi måste lösa. Förutsättningen för att vi skall kunna lösa de problemen är att politikerna, även socialdemokraterna, har mod att gå ut och tala om sanningen för väljarna, tala om vad som krävs av Sveriges ekonomi för att vi skall kunna få någon rätsida på den, därför att det på lång sikt ligger i löntagarnas, väljarnas och medborgarnas intresse att vi får ordning på vår ekonomi, så att vi inte en gång till ställs inför ett sådant bord som på hösten 1976: dukat med kriser och problem. Jag är förvånad över att Kjell-Olof Feldt kan hoppa på långtidsutredningen, därför att den visar behovet av lönsamhet i näringslivet. Han vill göra gällande att utredningens betänkande är ett kapitalistiskt dokument bara därför att långtidsutredningen anser att det svenska näringslivet bör få tillbaka en del av den lönsamhet som näringslivet hade under 1970-talets första år. Är det ett alltför långtgående krav? Menar verkligen ekonomen Kjell-Olof Feldt att det är ett så uppseendeväckande krav som ställs? Har det inte fallit Kjell-Olof Feldt in att en av anledningarna till att vi har haft en kris, som trepartiregeringen började arbeta sig igenom, var just att vinstgivån och lönsamhetsnivån i det svenska näringslivet var så låg att den inte tålde påfrestningarna efter 1974, 1975 och 1976? Har detta inte fallit Kjell-Olof Feldt in? Kjell-Olof Feldt är ju ändå ekonom. Men, för att komma tillbaka till Olof Palme — jag skall göra det ändå! Olof Palme påstår att skattekvoten har ökat mellan 1976 och 1978, och det påstod också Kjell-Olof Feldt tidigare. Det är nog riktigt, men då skall man också ta hänsyn till de ökande kommunalskatterna, och man skall ta hänsyn även till BNP-utvecklingen, som påverkar skattekvoten från den andra sidan. Och BNP-utvecklingen beror i sin tur på dessa väldiga överlager som man byggde upp under åren 1975 och 1976. Hur hade skattekvoten sett ut om vi hade haft en socialdemokratisk politik? Mer än 6 96 höjda arbetsgivaravgifter hade vi haft och en lång, lång, lång rad med skattehöjningsförslag som socialdemokraterna under de här två åren hade förverkligat. Vi hade legat på en betydligt högre nivå i så fall. Jag vill bara nämna två siffror. De direkta skatteinkomsterna var år 1976 i runt tal 34 miljarder och år 1977 30 miljarder, och år 1978 var de 29 miljarder. När den nya trepartiregeringen trädde till vände vi en uppåtgående kurva med varje år ökande statliga direkta skatter. Vi vände den nedåt mot en sänkning — åren 1977 och 1978 sjönk de direkta skatterna i Sverige.

Så tala tyst om höjd skattekvot!

Herr talman! Gösta Bohman säger att 1975 års långtidsutredning kördes över av den socialdemokratiska regeringen. Får jag då påminna Gösta Bohman om att den utredningen avsåg perioden 1976-1980. Under den perioden regerade vi i tre kvarts år och Gösta Bohman i två år, så vem var det som körde över 1975 års långtidsutredning? Herr Bohman säger att jag vill förvägra näringslivet en högre lönsamhet. Han frågar: Kan det inte få samma lönsamhet som det hade åren 1970-1973? Då har Gösta Bohman inte alls förstått vad det handlar om. Under perioden 1970-1973 kunde näringslivet ha en god lönsamhet, och reallönerna kunde Nr 55 samtidigt stiga. Men då var det inte Gösta Bohman som regerade. Det som nu Torsdagen den skall ske är att vinsterna skall stiga med 30 å 40 96 per år i fem år, sammanlagt 14 december 1978 med 18 miljarder, medan reallönerna skall ligga stilla. Det är en viss skillnad det, herr Bohman. Vi skall tala om sanningen, säger Gösta Bohman. Han är alltid den stora sanningssägaren. Vad han gjorde var, att han ställde långtidsutredningens perspektiv när det gäller sparandet och kapitalbildningen som den ljusa framtidsvisionen mot skräckbilden att vi skulle få ett kollektivt sparande i löntagarfonder. Det var det som jag reagerade mot, för Gösta Bohman talade inte om sanningen. Han talade inte om innebörden av att sparandet på detta sätt skulle privatiseras, helt och hållet läggas inom de enskilda företagen. Han berättade inte om de konsekvenser det får, både för förmögenhetskoncentrationen och för möjligheterna att helt enkelt med någorlunda stabilitet och utan stora sociala spänningar eller motsättningar lösa sparandeproblemet. Men det är inte Gösta Bohman intresserad av. För Gösta Bohman och hans moderater är solidaritet alltid detsamma som tvång, och ekonomisk demokrati är ett brott mot den naturens ordning som ger fåtalet rätt att härska över de många. Därför kommer vi aldrig att förstå varandra. Det misstag som moderaterna gör är att de går till attack mot den ekonomiska demokratin med samma blindhet och oförnuft som moderaterna, och tidigare högerpartiet, har gått till storms mot andra stora trygghetsreformer i vårt samhälle. Det blir ett stort politiskt misstag också den här gången, Gösta Bohman.

Herr talman! Min första replik var ägnad att i all stillsamhet påpeka att herr Bohman kasar omkring som personaggressivitetens kolportör i svensk politik. Jag tror att den schäsen i all stillsamhet gick in. Herr Bohman räknade upp skattehöjningar som vi skulle ha föreslagit. Jag igenkände där flera saker som den borgerliga regeringen med begärlighet anammade ett år senare. Ni klippte till med bensinskatten, betydligt mer än vi hade föreslagit. Ni höjde elskatten och teleavgifterna. Gösta Bohman skräms med våra skattehöjningar, som regeringen har godtagit med dubbel, tredubbel eller fyrdubbel råge. Men det är inte detta som vi diskuterar nu. Vi diskuterar ett parti och en s.k. sanningssägare, som gick ut och talade om för svenska folket att det går att sänka skatten om bara viljan finns. Samma parti har i regeringen medverkat till den största skärpningen av det totala skattetrycket som någonsin ägt rum i vårt land under en tidsperiod av två år. Man har skyllt på kommunalskatten och sagt att man sänkte några skatter och höjde andra. Men fakta kvarstår, och det är fråga om enkla allmänmoraliska fakta. Herr Bohman gick ut och talade om för svenska folket att det går att sänka skatten om bara viljan finns. Herr Bohman visade i praktiken att det går att höja skattetrycket mer än vad socialdemokraterna någonsin gjorde om bara viljan — eller vad man skall kalla det — finns. Det är fakta. 167 Sedan om löntagarfonder och löntagare, arbetare, tjänstemän — de som ni har pressat ner standarden för. Och det vill ni att vi skall berömma er för! Den av herr Bohman hyllade långtidsutredningen säger att löntagarna skall öka sin produktivitet med 7 96 per år, dvs. att de skall flytta runt i landet och mellan olika branscher. De skall öka sitt arbetstempo. De skall få knappast någon reallönestegring alls, men de skall se kapitalägarnas vinster mångdubblas och öka med 18 miljarder. Jag säger, och det är ett demokratiskt påstående: Detta går icke att genomföra i en demokrati med fria fackföreningsrörelser. Det kan aldrig fackföreningarna och deras medlemmar acceptera. Om herr Bohman tror att han skall kunna tvinga igenom detta med en konservativ politik, så kan det icke ske med bevarande av en fri fackföreningsrörelse och egentligen inte heller med bevarande av en pluralistisk demokrati.

Herr talman! Tycker herr talmannen att det är en rättvis debattordning att jag skall tvingas att på tre minuter replikera två talare? Jag tycker det inte. När jag talar om siffror och redovisar kalla fakta, mina herrar Feldt och Palme, börjar ni tala om ideologier, därför att siffrorna blir besvärande. Jag kan också ställa upp i en debatt om ideologier, men låt oss ta den för sig själv. Herr Feldt hoppade på mig därför att jag talade om den offentliga sektorns expansion. Han menade att jag gav uttryck för en brist på solidaritet. Låt mig citera LO:s egen ordförande, som säger att ”vi nu tvingas se sanningen i vitögat och börjar ta upp också brutala frågeställningar”. Han fortsätter: ”Vi har inte råd med en fortsatt snabb offentlig expansion.” Han menar att vi måste skära ner den offentliga sektorn. Beskyll också LO:s ordförande för bristande solidaritet, så är Kjell-Olof Feldt i varje fall rättvis! Den borgerliga regeringen har höjt skattetrycket, säger Olof Palme. Ja, skattekvoten är högre, och jag har förklarat varför: höjda kommunaiskatter, en sänkt BNP-utveckling, därför att lageruppbyggnaden var som den var. Och hade socialdemokraterna fått igenom sina förslag hade skattetrycket höjts med inte mindre än 9 miljarder kronor under de här åren. Kjell-Olof Feldt måste väl ändå ha klart för sig att 1975 års långtidsutredning byggde sina uttalanden på vissa prognoser om kostnadsutvecklingen och vissa antaganden om fördelningen av konsumtionen mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn. Den verklighet som socialdemokraterna styrde under långtidsutredningens första år körde över de prognoser som långtidsutredningen visade. Konsumtionen blev väsentligt mycket högre än vad även riksdagen ansåg vara lämpligt. Detta var en av förklaringarna till att krisen var så allvarlig hösten 1976 som den faktiskt var. För att den kalkyl som 1978 års långtidsutredning lägger fram skall hålla och vi skall få en bättre ekonomi i Sverige krävs det att vi investerar mera, tar nya initiativ och arbetar mera. Är det någon i den här kammaren som tror att små och medelstora företagare har lust att investera, när de har hotet från de Nr 55 kollektiva löntagarfonderna över sig, när de vet att makten över och ägandet Torsdagen den av företagen skall tas över, om företagen växer och blir stora? 14 december 1978 Sanningen om det finansiella sparandet i företagssektorn är att detta under 1970-talet har gått ner väsentligt. En förklaring till att vi tvingats låna utomlands är att det finansiella sparandet i både företagssektorn och den statliga sektorn har sjunkit. Vi har därför fått ikläda oss en stor upplåningsbörda. Genom att förbättra det finansiella sparandet i företagen slipper vi låna pengar utomlands, och det är därför som långtidsutredningen räknar med en förbättring av det finansiella sparandet i den sektorn. Det är en av de nödvändiga förutsättningarna för att vi åter skall få balans i ekonomin. Och balans i ekonomin betyder tryggad sysselsättning och tryggat välstånd i fortsättningen. Det bortser både herr Feldt och herr Palme ifrån, när de för sina resonemang här i dag. Jag tycker att det är utomordentligt beklagligt, därför att ni vet bättre. I varje fall vet Kjell-Olof Feldt bättre — det är jag övertygad om.

Herr talman! Det har nu inträffat att den vanligtvis talföre och debattglade budgetoch ekonomiministern tillfälligtvis i kväll helt har tappat rösten. Därför får kammarens ledamöter hålla till godo med mig. Det har nu, herr talman, gått två månader sedan vi fick en liberal minoritetsregering i Sverige. Det är givet att den nya situation som det här har skapat också leder till nya villkor i olika avseenden för riksdagsarbetet. Det är naturligt att varje parti i motioner och på annat sätt först talar om var det står i de olika frågor det gäller, och lika naturligt och nödvändigt är det att partierna sedan under riksdagsbehandlingen förmår samla sig till beslut som är ansvarsfulla och som blir till nytta för människorna i vårt land. Den erfarenhet vi hittills har — jag tänker då i första hand på behandlingen av de stora frågorna, det stimulanspaket som vi just nu diskuterar och som är viktigt för landets ekonomi, och den s.k. varvspropositionen — visar att riksdagen fungerar också i det här läget. Den träta som pågått här om proceduren i utskotten rubbar knappast den bilden. Sådana debatter, hur onödiga de i regel än är, hör så att säga till rutinen. Det gör också det allmänna skallet på hur riksdagen som sådan fungerar. Det verkar som om varje parlamentariskt läge skulle ge sin typ av näring åt den trätan. Det finns alltid de som tar chansen att tala om folkstyrets och riksdagens allmänna bedrövlighet. Så var det när socialdemokraterna ensamma eller tillsammans med kommunisterna hade majoritet. Då kallades den halvan av riksdagen för ett eländigt transportkompani, och oppositionen var ungefär lika eländig varje gång den tog sig orådet före att framställa olika förslag beroende på vilket parti det var som tog till orda. Så var det också under jämviktsriksdagen, som våra grundlagsfäder i all sin vishet skapade förutsättningar för. I de flesta fall talade vi oss samman till vettiga lösningar, ofta efter regelrätta förhandlingar. I några fall blev det lottning, och då kallades hela riksdagen för en tombola. Så var det delvis också under 169 trepartiregeringens tid, när majoriteten anklagades av oppositionen för att osjälvständigt och omedgörligt lotsa regeringens förslag genom riksdagen. Så är det på sina håll nu också. Nu framhålls det förhållandet att man är beredd att lyssna på varandra och ibland kompromissa som ett uttryck för vad som ibland har kallats macklande och vacklande, ett sätt att undergräva respekten för demokratin. I själva verket är det vi upplevt under 1970-talet exempel på olika former av demokrati i arbete, alla förutsedda i vår författning. Det är en självklar del av demokratin att formerna växlar beroende på de parlamentariska förutsättningarna. Samspelet mellan regering och riksdag, och riksdagens roll, blir olika beroende på om vi har en enpartiregering med majoritet bakom sig i riksdagen, en jämviktsriksdag, en majoritetskoalition eller en minoritetsregering. Det är givet att vi som minoritetsregering har all anledning att möta riksdagen med en öppen och ödmjuk hållning sedan vi presenterat regeringens egna uppfattningar och förslag. Jag har därför inte mycket till övers vare sig för det stadigt återkommande och ständigt lika motsägelsefulla gnället på riksdagen eller för tanken att det skulle vara något önskvärt att ha hårda blocklåsningar i svensk politik. Vi måste kunna samtala med varandra och samverka när sakfrågorna gör det naturligt. I bl.a. försvaret för inflationsskydd i skattesystemet — en av de viktigaste skattepolitiska reformerna någonsin — har folkpartiet, centerpartiet och moderaterna kunnat förenas. När det gäller t.ex. åtgärder för att omvandla varven i socialt acceptabla former — som jag tidigare varit inne på och som jag tycker det finns anledning att betrakta som en av de stora näringspolitiska satsningarna — har regeringen på många väsentliga punkter fått stöd även av socialdemokraterna. Avgörande för oss är att det blir vettiga och väl underbyggda beslut. Och allt tyder på att det blir det också när riksdagen någon gång i morgon skall gå till votering i den fråga som vi nu debatterar.

Jag förstår tanken i och för sig: det behövs något för galleriet! Men när skillnaden mellan agitationen och verkligheten blir för uppenbar, även för de egna, så tror jag att den missar effekten. Kanske påverkar också den här sortens debattkonster det anseende för politikerna som inte minst Olof Palme väldigt ofta säger sig vilja värna. Det är ändå så att den här debatten kommer att sluta med att regeringens stimulanspaket i allt väsentligt går igenom. Därmed fullföljs en framgångsrik ekonomisk politik. Barnbidragen höjs mer än vad som svarar mot inflationen. Det blir alltså en realförstärkning. Pensionärerna kommer att få högre skatteavdrag. Man skall kunna ha en större sidoinkomst av arbete eller tjänstepension utan att behöva betala skatt. Inflationsskyddet bevaras i Nr 55 skattesystemet. Det är särskilt viktigt för de breda grupperna av arbetare och Torsdagen den tjänstemän som finns i inkomstlägen där progressionen är stark. Inflations 14 december 1978 skyddet utvidgas nu också till att gälla grundavdraget genom uppräkning av den särskilda skattereduktionen. Det betyder mest för lägre inkomsttagare genom att det ger lika mycket i kronor räknat som för de högre inkomsttagarna. Skatteavdraget för underhållsbidraget höjs också. Stora stimulanser ges till investeringar under 1979. En viss lättnad av inkomstskatten utöver inflationsskyddet genomförs. Jag beklagar självklart att regeringen inte kunde få full förståelse för att vi redan 1979 borde sänka marginalskatterna ännu mera. Samtidigt är dock det som vi nu diskuterar ett stimulanspaket där man inte kan vara alldeles säker på vad som är den exakt rätta storleken av stimulanserna. Jag räknar med, bl.a. efter de uttalanden i olika sammanhang som gjorts av alla de fyra partierna, att det skall vara möjligt att ha sänkta marginalskatter i breda inkomstskikt som en central del i vårens skatteförslag, och att det också skall kunna få stöd av riksdagen. Att riksdagen här samlas till en reform är ett viktigt löntagarkrav som regeringen för sin del är bestämt inriktad på att hävda. Regeringens ekonomiska politik har givetvis ifrågasatts, och ifrågasatts från olika håll, även om den alltså nu tycks samla en majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna för sin del menar att stimulanserna borde ha satts in tidigare och hänvisar till sina förslag i våras. Till det finns bl.a. två saker att säga. För det första: när riksdagen på trepartiregeringens förslag tog bort den allmänna arbetsgivaravgiften — en åtgärd som socialdemokraterna då motsatte sig — innebar det en större stimulans än den som låg i oppositionens förslag. För det andra: det är bara genom den bättre balansen i ekonomin som vi nu kan tillåta oss en mera expansiv politik. Och denna bättre balans har vi fått tack vare devalveringarna och andra regeringsåtgärder som oppositionen då liksom nu kritiserar, och kritiserar ganska starkt. Det är över huvud taget litet märkligt — det har slagit mig efter det att jag lyssnat till debatten här i dag — hur man ifrån framför allt socialdemokratiskt håll för den här debatten om den politik som förts på det ekonomiska området, och den som bör föras, nästan utan att man nämner frågan om det relativa kostnadsläget för svenskt näringsliv. Och i den mån man gör det innebär det snarast att man skärper kritiken, t.ex. mot devalveringen och den därav föranledda åtgärden att lämna orm-samarbetet. Från andra håll menar man att det är farligt att nu låta den privata konsumtionen åter öka på det sätt som regeringen bedömer rimligt. Det är givet att vi står inför ett besvärligt balansproblem. När vi anser att man bör sikta in sig på en ökning av den privata konsumtionen, tycker vi ändå att vi har en rad goda skäl för detta. Jag vet att flera talare från folkpartiet under dagen har redogjort för de argumenten. 1. Under den snabba konsumtionsökningen åren 1974-1976 expanderade handeln utifrån förutsättningen att ökningen skulle kunna fortsätta i ungefär samma takt även framöver. När så försäljningsvolymen minskar, blir det i 171 längden svårt att klara kostnadsökningarna utan att höja priserna. Om vi åter får en viss konsumtionsökning, vilket vi nu eftersträvar, får handeln lättare att hålla tillbaka prisökningarna. Detta är utan tvekan ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken. 2. Om vi flera år i följd skulle pressa ned den privata konsumtionen finns det risk för att vi slår ut hemmamarknadsföretag, som vi senare skulle behöva för att kunna konkurrera med importen. 3. Om vi i hög grad utnyttjar industrins produktionsförmåga — och det hoppas vi kunna göra genom att skapa större efterfrågan 1979 — kan vi också öka produktiviteten och därmed få en lägre kostnad per producerad enhet. Också det bidrar till att hålla nere prisnivån. 4. Det är rimligt att löntagarna får en viss löneökning efter skatt 1979 efter två år med minskande realstandard. Det positiva resultatet av den ekonomiska sanering som de har bidragit till genom att åstadkomma ett försiktigt löneavtal talar för detta. Men det borde också i sak kunna leda till att man underlättar ett ansvarsfullt löneavtal såsom ett resultat av de förhandlingar som skall påbörjas under slutet av nästa år. 5. Vi bedömer det så att den genomsnittliga ökningen av den privata konsumtionen 1977-1979 innebär en utveckling av den privata konsumtionen som ligger väl inom ramen för vad det långsiktigt finns utrymme för. Vi utgår då från att hushållssparandet skall hålla sig på en fortsatt hög nivå. Vi menar att ett högt hushållssparande gör det samhällsekonomiskt lättare att dämpa skattekraven. Det finns inte — det har framhållits av flera talare här och man har varit rörande ense — för den skull anledning att tala om att vi nu är på väg in i någon ekonomisk guldålder. Det finns framöver inte plats för en bekymmersfri löftespolitik. Det är särskilt viktigt att framhålla detta med tanke på att vi har en valårsvår framför oss, då riksdagen skall ta ställning till regeringens budgetförslag. Budgetpolitiken måste präglas av stor återhållsamhet med utgifterna för att vi skall undgå att förstöra det goda som har uppnåtts. Det gäller naturligtvis då inte bara det kortsiktiga perspektivet — det som har med nästa års budget att göra — utan det gäller också i hög grad reformer som kommer att kosta pengar först under kommande budgetår. Vi får inte ställa ut växlar igen på framtiden utan att samtidigt skapa möjligheter att infria dem. Vi bör inte åsamka oss nya stora inteckningar, som gör det svårt att lägga om finanspolitiken i mer restriktiv riktning, om det skulle bli motiverat. Åtskilliga har från olika utgångspunkter siat om den risken i framtiden. Så, herr talman, till en annan del av denna debatt. Socialdemokraterna har under hela dagen, liksom under tidigare debatter när vi har diskuterat den ekonomiska politiken, med stor målmedvetenhet drivit tesen att regeringen för en orättfärdig fördelningspolitik. Det finns faktiskt inga som helst belägg i siffror för detta påstående, vilket också oppositionens egna inlägg i hög grad har givit vittnesbörd om. Det var nödvändigt att använda 1977 för att återställa Sveriges konkurrensförmåga och lägga den grund som gör att vår ekonomi nu kan friskna till. Devalveringen och åtstramningen var centrala inslag i den politiken. De innebar ofrånkomligt vissa påfrestningar när de Nr 55 sattes in. Men som LO-ekonomerna konstaterat i sin höstrapport var regeringens åtgärder att se som en ”efterhandskorrektion” till de beslut tidigare under 1970-talet som ”grundade sig på alltför optimistiska bedömningar av den svenska industrins konkurrensläge”. Låt oss då se vad den här politiken har inneburit, den som beskrivs som ett medvetet försök att förändra inkomstfördelningen i landet till de små inkomsttagarnas nackdel. Den ekonomiska politiken allmänt, till att börja med, måste rimligen, som jag ser det, ha legat i de breda löntagargruppernas intresse, eftersom den handlade om ett försök att återge svensk industri dess konkurrenskraft, göra det möjligt för den att gå på offensiven, att sälja mer framgångsrikt både på den internationella marknaden och här hemma. Förbättringarna när det gäller näringslivets villkor sker stegvis som alltid. Först har företagen fått flera order genom de åtgärder som har vidtagits, och det har gjort att de kunnat sälja ut av sina stora lager. När överlagren är avbetade, kan de öka produktionen. I en sista del av uppgången, där man kör för fullt och vinsterna normaliseras, kommer så investeringar och nyanställningar. Vi försöker nu tidigarelägga denna sista fas genom investeringsstimulanser, nyrekryteringsstöd och en del andra åtgärder. Under den tid det tar innan en bättre ekonomi ger påtagliga utslag också i ökad sysselsättning har det varit och är regeringens främsta ambition att bekämpa arbetslösheten. Knappast någonting betyder rimligen mer fördelningspolitiskt än att arbetslösheten hålls på en låg nivå. Därför gör vi också den här vintern mycket stora arbetsmarknadspolitiska insatser med särskild inriktning på ungdomar. Resultatet har blivit att arbetslösheten kunnat pressas ner under både oktober och november, vilket i sig är ganska anmärkningsvärt på ett positivt sätt. Ibland säger man litet föraktfullt — förvånande nog även i motioner från partier som brukar hylla arbetsmarknadspolitiska insatser — att dessa åtgärder egentligen bara döljer arbetslösheten. Jag har ganska svårt att förstå den synpunkten, alldeles oavsett från vilket håll den framförs. Vår aktiva arbetsmarknadspolitik utgör ju en avgörande skillnad mellan ett samhälle som tar sitt sociala ansvar och ett där man likgiltigt accepterar att arbetslösheten skjuter i höjden. Sådana samhällen finns förvisso, även på ganska nära håll och även med andra politiska regimer än den vi har. Genom beredskapsarbeten, tidigareläggning av industribeställningar m.m. kan nyttiga projekt genomföras. Genom arbetsmarknadsutbildning får människor bättre möjligheter att finna jobb som är trygga och som de trivs med. För det andra har den förda politiken inneburit att inflationen kunnat pressas ned på ett anmärkningsvärt sätt. Vid sidan av hög arbetslöshet är snabb inflation det stora hotet mot en rättfärdig fördelning. Inflationen omfördelar förmögenheter från sparare till låntagare. Den gynnar de starka och smarta på bekostnad av de små och svaga. Därför är det så viktigt att vi sedan i mars i år nått ner till en inflation på ca 4 96 i årstakt. 173 Prisuppgången är särskilt låg för dagligvaror. Vi klarar med bred marginal prisklausulen i löneavtalen. Därmed har avtalen fått ett bättre innehåll för löntagarna än de hade vågat hoppas på i våras. Sänkta priser på framför allt dagligvaror betyder relativt sett mera, som framhållits i den här debatten från olika håll, för personer med lägre inkomster än för personer med högre inkomster. För det tredje innebär den här politiken att man håller löftena till pensionärerna om förbättringar för dem, något som förvisso har ifrågasatts i debatten på senare tid. Vidare har stödet till barnfamiljerna kunnat bibehållas och förbättras. Det är alltid möjligt att diskutera vilken exakt nivå olika bidragshöjningar skall ha, men ingen kan förneka att betydande insatser görs för pensionärer och barnfamiljer och att detta är ett viktigt inslag i en politik som går ut på att fördela resurser på ett rättvisare sätt. Kvar är då skattepolitiken, som det stora exemplet, enligt kritikerna, på en orättfärdig fördelningpolitik. Här har kritiken förvisso varit ganska hård ibland. Vissa anser att vi sänker marginalskatterna för mycket, andra att vi sänker dem för litet. Till den senare gruppen hör framför allt löntagarnas organisationer, inte minst TCO och dess olika förbund. Där menar man att sänkningar högre upp på skalan av marginalskatterna skulle vara ett rimligt krav. Mot den bakgrunden är det faktiskt litet svårförståeligt att man från socialdemokratiskt håll menar att den lilla blygsamma justering som nu gjorts skulle vara ett led i den allmänna utsugningspolitik som folkpartiregeringen sägs ägna sig åt. Man kan naturligtvis ha olika meningar om hur skatteskalorna skall se ut, menatt påstå att det går att sänka skatterna inom ett progressivt skattesystem utan att det ger mer i kronor för den som har högre inkomst är litet fånigt, allra helst som den effekten återfinns i alla de skatteförslag som legat för behandling på riksdagens bord denna gång, liksom alla gånger tidigare när man diskuterat skattesänkning. Att påstå att skillnaden mellan de olika förslagen — det rör sig som mest om ett par tior i månaden — skulle vara en skillnad som markerar rågången mellan en reaktionär och en progressiv skattepolitik, det tycker jag också ter sig en aning överdrivet. Dessutom är det faktiskt så, herr talman, att vad vi nu diskuterar inte i första hand är en stor skattereform, utan ett ekonomiskt stimulanspaket, där en liten marginalskattesänkning finns med som en av åtskilliga komponenter. Den enda stora skattefråga vi skall rösta om efter denna debatt är om inflationsskyddet skall vara kvar eller inte. I den frågan sade Gunnar Myrdal i en uppmärksammad artikel häromsistens, att han inte ”rationellt kan försvara att progressiviteten skall, utan övervägande och lagstiftning, helt automatiskt stegras genom inflationen”. Jag har inte heller hört någon av hans partivänner här i kammaren som har kunnat göra det. Strävan att sänka marginalskatterna är också den ett dåligt exempel på det som kallas orättfärdig fördelningspolitik. De verkligt rika och smarta klarar sig nog undan marginaleffekternas verkningar, bl.a. genom att de har betydande möjligheter att skaffa avdrag på olika sätt. I själva verket blir allehanda ekonomiska manövrer särskilt lönsamma för dem just genom att Nr 55 marginalskatterna förblir höga. Nej, det är framför allt barnfamiljerna i de helt vanliga inkomstlägena som hamnar i skatteoch bidragsfällan, vilket gör att de inte med egna ansträngningar kan förbättra sin standard. Det är detta som gör det så angeläget att ge sig i kast med en rejäl skattereform.

För att kunna föra en rättfärdig fördelningspolitik och för att vi skall kunna föra en avancerad välfärdspolitik behöver vi ett högt skattetryck. Just därför är det särskilt angeläget att det instrument vi har till vårt förfogande för att ta in skatterna också upplevs som någorlunda rimligt. Som jag ser det, herr talman, har vi kommit en bit på väg i ansträngningarna att vinna tillbaka styrkan i den svenska ekonomin. Nu gäller det att på längre sikt fullfölja det arbetet. Långtidsutredningen är ett viktigt hjälpmedel. Den går nu ut på remiss. I den reviderade finansplanen i vår avser regeringen att redovisa sina slutsatser. Däremot har vi inte gjort det hittills, vilket har påståtts. Jag skall inte gå närmare in på långtidsutredningen. Vad den visar är att vi har möjlighet att åter få år av snabb industriell expansion och växtkraft. Hur det skall gå beror till inte så liten del på vad som händer i världsekonomin, i länderna runt omkring oss, men mest på hur vi själva handlar. Vi i Sverige bör ha bättre sociala förutsättningar än de flesta andra länder att med gemensamma ansträngningar och samfällt ansvar ta vara på de möjligheter som finns. Vi har löntagarorganisationer med ett brett samhällsperspektiv och fackliga ledare som vågar förklara även obehagliga sanningar om krav på omställning och behov av återhållsamhet för sina medlemmar. Den svenska modellen för relationerna på arbetsmarknaden och ett vidare samhällsansvar har hittills väl bestått provet. Jag skulle gärna se att man från näringslivshåll svarade med att gå in i ett konstruktivt samtal om hur ett ökat företagssparande skall kunna ske i former som löntagarna kan acceptera, allra helst som man ju från alla håll hävdar att ett ökat företagssparande är nödvändigt för att långtidsutredningens mål skall kunna uppnås. I politiken är det vårt gemensamma ansvar att avstå från att konkurrera om överbud och att inte skapa felaktiga förväntningar om att förbättringar kan åstadkommas utan förändringar. Det är heller inte genom hård polarisering i samhället och i politiken som vi kan samla olika grupper av svenska folket i ansträngningarna att investera för framtiden. Vi behöver nu gemensamt verka för återhämtning, och det kan bara ske framgångsrikt på en grund av solidaritet, samverkan och hänsyn.